Herr talman! Herr Granstedt har frågat mig hur jag ser på frågan om Sveriges erkännande av ett självständigt Angola och vilken planering som finns för ett aktivt svenskt ekonomiskt samarbete med Angola i enlighet med de önskemål som framförts från MPLA.

37 Statsrådet Sigurdsen kommer att besvara de delar av interpellationerna som berör Sveriges ekonomiska samarbete med Angola. De övriga frågorna kommer jag att besvara i ett sammanhang. När Angola blev självständigt den 11 november fann det stora flertalet av världens nationer att de ej kunde erkänna någon av de tre i landet verksamma rörelserna som Angolas rättmätiga regering. Enligt de erkännandeprinciper som Sverige och många andra länder följer krävs att den regering som. erkänns skall utöva effektiv kontroll över landet och ha viss stabilitet. Situationen den 11 november var sådan, att varken MPLA, UNITA eller FNLA kunde sägas utöva en sådan effektiv kontroll. Därför valde Sverige, liksom många andra länder, att i ett särskilt uttalande välkomna Angola som en självständig nation men att inte erkänna någon särskild regering. Frågan hur vi skall ordna våra förbindelser med det självständiga Angola får anstå till dess de politiska förhållandena stabiliserats, hette det vidare i uttalandet. På självständighetsdagen utropades i Angola två regeringar då dels MPLA, dels FNLA-UNITA i förening förklarade sig vara landets rättmätiga företrädare. MPLA-regeringen har erkänts av mellan 25 och 30 stater, medan FNLA-UNITA-regeringen hittills inte erkänts av någon stat. Sveriges bedömning av erkännandefrågan är i dag densamma som den 11 november. Liksom i tidigare erkännandefall vill jag understryka att frågan om upprättande av diplomatiska förbindelser inte har något att göra med de sympatier vi känner för den ena eller andra rörelsen. Regeringens uppfattning är att MPLA är den folkligt förankrade politiska rörelse som förenat kampen för självständighet med strävanden efter social och ekonomisk rättvisa i Angola. MPLA är också den rörelse som sedan flera år erhållit svenskt humanitärt bistånd. Det självständiga Angola står i dag inför uppslitande inre strider som hårt drabbar landets befolkning. Det är med växande oro som vi konstaterar att parternas stridsaktiviteter trappas upp. I denna konflikt, i ett av Afrikas råvarurikaste länder, är mäktiga politiska och ekonomiska intressen inblandade som hotar landets oberoende och begränsar angolesernas rätt att själva bestämma sin framtid. Konflikten har vidare ett starkt samband med hela den politiska utvecklingen i södra Afrika. Utgången av kampen i Angola kommer att direkt påverka utsikterna att uppnå självständighet och majoritetsstyre även i Namibia, Rhodesia och Sydafrika. Det är mot den bakgrunden Sydafrikas direkta inblandning i konflikten får ses. Vi vet att Sydafrika spelar en framträdande roll beträffande tillförseln av vapen till FNLA-UNITA. Vi vet också att sydafrikanska förband befinner sig på angolesiskt territorium nära gränsen till Namibia i föregivet syfte att bl.a. skydda vissa kraftverksinstallationer där. Sådan truppnärvaro har också regeringen i Pretoria medgivit. Regeringskällor i Sydafrika har också gjort uttalanden som visat att reguljära sydafrikanska förband aktivt deltar i striderna i Angola. Denna uppenbara kränkning av Angolas territoriella integritet, som med rätta brännmärks av många — Nr 32 afrikanska stater, måste vi självfallet på det kraftigaste reagera mot. Tisdagen den Vad beträffar herr Takmans fråga om Zaires agerande så kan väl först 2 december 1975 konstateras att FNLA från början haft sitt egentliga fäste i Angolas två — nordligaste provinser, vilka gränsar mot Zaire. FNLA har där stött sig — Om svenska initiativ på bakongostammen som bor på båda sidor om denna gräns. Det är uppen = till förmån för bart att FNLA organiserat och utbildat i vart fall en del av sina styrkor — Angola på zairiskt område och att de har baser där på vilka de vid behov kunnat falla tillbaka. Åtskilliga av de zairiska soldater som uppges ingå i FNLA:s förband kan vidare förmodas vara sådana angoleser som under senare år flytt över till Zaire, som sedan vistats flera år i flyktingläger på zairiskt område och som nu rekryteras som FNLA soldater. I vilken utsträckning som reguljära zairiska förband därutöver opererar i Angola är ej känt. Helt uppenbart är emellertid att FNLA från början fått det mesta av sitt materiella militära stöd från eller via Zaire. Slutligen skall konstateras att även MPLA numera får ansenliga mängder krigsmateriel från andra länder. Från dessa har soldater och instruktörer också kommit. Svenska regeringen har tagit bestämt avstånd från varje inblandning utifrån och varje försök att begränsa det angolesiska folkets självbestämmanderätt. Sådan inblandning försämrar utsikterna till en uppgörelse mellan de stridande parterna och kan bara förlänga det angolesiska folkets lidanden. Den ökar riskerna för en internationalisering av konflikten med svåröverskådliga följder för utvecklingen i hela södra Afrika. Särskilt riskfyllt blir det om Angolakonflikten dras in i motsättningarna mellan stormakterna. Flera försök har gjorts att åstadkomma en försoning mellan parterna. Den afrikanska enhetsorganisationen OAU har stått i centrum för dessa strävanden. Det är vår förhoppning att dessa ansträngningar skall fortsätta. Våra informationer tyder på att varken parterna själva eller länderna i Afrika vill ta upp Angolafrågan i FN. Vår bedömning är att förutsättningar för en meningsfull FN-behandling av frågan f. n. saknas. Enda möjligheten att få till stånd ett slut på vapentillförseln på sätt som herr Takman efterlyser torde vara ett beslut av FN:s säkerhetsråd. Ett sådant beslut om obligatoriskt vapenembargo kräver emellertid enighet mellan de fem permanenta medlemmarna av säkerhetsrådet. Utvecklingen i Angola just nu gör det föga sannolikt att vi i dag skulle kunna räkna med en sådan enighet. Men vi kan naturligtvis inte utesluta att händelseutvecklingen i Angola blir sådan att frågan om FN:s roll kommer i ett annat läge. För dagen kan vi bara vädja till samtliga tre rörelser att på nytt söka nå en samförståndslösning och avstå från försöken att med utländsk hjälp militärt förgöra varandra. Vi riktar också en allvarlig maning till främmande makter att inte genom militär intervention eller på annat sätt förvärra konflikten utan i stället respektera det angolesiska folkets rätt 39 att bestämma sin egen framtid.

Herr talman! Herr Granstedt har frågat utrikesministern vilken planering som finns för ett aktivt svenskt ekonomiskt samarbete med Angola i enlighet med de önskemål som framförts från MPLA. Herr Takman har frågat utrikesministern om regeringen kommer att tillmötesgå de önskemål om svenskt ekonomiskt bistånd som MPLA har framfört. Det ankommer på mig att besvara dessa frågor, och jag gör det i ett sammanhang. Svenskt stöd till Angola har fram till innevarande budgetår lämnats främst som humanitärt bistånd till befrielserörelsen MPLA. MPLA är den rörelse som kombinerat strävandena efter nationellt oberoende med stora ansträngningar för att genomföra en ekonomisk och social utveckling. Stöd har utgått även till angolesiska flyktingar i Zaire. Det pågående kriget i Angola medför att förutsättningarna för en planering av ett långsiktigt utvecklingssamarbete f.n. inte föreligger. På denna punkt måste regeringen avvakta händelseutvecklingen. Men vår politik att stödja nationell frigörelse för folken i södra Afrika ligger fast. Beträffande Angola har regeringen flera gånger förklarat sig beredd att stödja en utveckling som främjar oberoende och social och ekonomisk rättvisa för det angolesiska folket. Regeringen prövar aktivt möjligheterna att ge humanitärt bistånd till den krigsdrabbade befolkningen. Under innevarande budgetår har katastrofbistånd för sammanlagt 800000 kr. hittills beslutats. Fortsatta humanitära insatser kan förutses. Syftet med dessa är att lindra akut nöd. Det är vår förhoppning att de samtidigt skall kunna utformas så att de bidrar till strävandena mot fred och självbestämmande för det angolesiska folket.

Herr talman! Jag vill tacka statsråden för svaren på min interpellation. Man får väl säga att de är så pass positiva som man kan vänta sig under nuvarande läge i Angola. När jag framställde min interpellation i slutet av oktober var läget i Angola inte fullt så allvarligt som i dag, även om det var allvarligt nog. Då fanns det större anledning att hysa förhoppningar om att MPLA relativt snart skulle kunna få kontroll över situationen, och mot den bakgrunden var det också motiverat att studera de möjligheter som kunde finnas att snabbt få i gång ett samarbete mellan Sverige och en MPLA regering i Angola. Sedan dess har alltså läget förvärrats, och Angola är än mera splittrat nu än då. Anledningen till den förändring som har inträffat framför allt under november månad är ju den omfattande utländska intervention som har skett i Angola. Stormakterna pumpar in mängder av pengar och vapen, och dessutom har Angolas grannstater på ett aktivt sätt ingripit i striderna på FNLA/UNITA:s sida. Vad som kanske är särskilt alarmerande är den aktivitet som Sydafrika visar. Sydafrika har ju uppenbarligen direkt intervenerat i Angola med = Nr 32 trupper. Det är ganska upprörande att se hur organisationer som gör anspråk på beteckningen befrielserörelser på detta sätt lånar sig till att gå en apartheidregerings ärenden. Det är helt klart att Sydafrika vill bevara Angola som en buffertzon — mellan den vita minoritetsregimens Sydafrika — Om svenska initiativ och de självständiga svarta staterna — som Angola var under den por = till förmån för tugisiska kolonialtiden. Man vill alltså utnyttja dessa s.k. befrielserörelser Angola till att åstadkomma en oförändrad situation på den punkten och på så sätt motverka en verklig frihet för invånarna i Angola. Samtidigt är det uppenbart att MPLA står för en politisk inriktning som vi har all anledning att ställa oss positiva till. MPLA har under mycket lång tid praktiskt arbetat för att bygga upp social trygghet och en positiv utveckling för befolkningsmajoriteten i Angola. Jag har all förståelse för vad som sägs i interpellationssvaren — att det är svårt att nu planera något långsiktigt samarbete med Angola, eftersom vi vet så litet om utvecklingen. Det är helt klart att de möjligheter som nu står till buds framför allt gäller insatser för katastrofbistånd. Men jag tror att det är viktigt att vi gör klart för oss att situationen i Angola i allt mindre utsträckning kan betecknas som en direkt inbördes strid mellan två inhemska parter. Den tenderar mer och mer att bli en konflikt mellan en inhemsk befrielserörelse, som visserligen får en del stöd utifrån, och en part som i huvudsak förlitar sig på ett mera massivt stöd — också med personal — från utomstående makter. Situationen i Angola börjar alltså mer och mer påminna om den som man hade tidigare i Sydvietnam. Detta faktum måste också påverka vår inställning till svenska biståndsinsatser i Angola. Vi bör alltså vara beredda att gå in med humanitära insatser på samma sätt som vi tidigare gjorde insatser för PRR-regeringen i Sydvietnam. Det finns också anledning för oss att hålla en hög beredskap för insatser så snart läget kommer att stabilisera sig i Angola vilket vi naturligtvis måste hoppas att det gör. Vi bör erkänna Angola diplomatiskt så snart det över huvud taget visar sig möjligt, så snart som MPLA-regeringen i någon mening kan anses kontrollera huvuddelen av Angolas territorium. Med så kort varsel som möjligt kan vi då göra insatser för i första hand ett ekonomiskt återuppbyggnadsarbete i det alltmer krigshärjade Angola —- och också få i gång ett mer långsiktigt ekonomiskt samarbete. Vi vet att Sverige är en mycket attraktiv samarbetspartner för Angola. Det samarbete som det kan vara fråga om är biståndsinsatser från svensk sida, men det kan också mycket väl bli aktuellt med samarbete mellan företag i Angola och svenskt näringsliv. Vi vet genom uttalanden från MPLA att man mycket gärna vill samarbeta också med det svenska näringslivet och att man är mycket intresserad av de fackkunskaper som finns inom svenskt näringsliv när det gäller t.ex. skogsindustri, kraftindustri och gruvindustri.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern och biståndsministern för svaren på min interpellation. Jag är i långa stycken helt överens med herr Granstedt som just talat, inte minst när det gäller bedömningen att situationen i Angola mycket liknar den situation vi hade i Sydvietnam. I väsentliga delar sammanfaller utrikesministerns uppgifter med dem som jag anförde i interpellationstexten den 5 november, sex dagar innan Angola blev en självständig stat, nämligen att landet invaderas både från Zaire i norr och Sydafrika i söder. Jag noterar vidare i båda svaren att svenska regeringen anser att — jag citerar här lydelsen i utrikesministerns svar —- ”MPLA är den folkligt förankrade politiska rörelse som förenat kampen för självständighet med strävanden efter social och ekonomisk rättvisa i Angola”. Jag konstaterar alltså att regeringens uppfattning är identisk med min egen när det gäller bedömningen av det faktiska läget. Folkrepubliken Angola, vars självständighet utropades i huvudstaden Luanda den 11 november, är resultatet av MPLA:s mångåriga befrielsekamp. MPLA har sina rötter i och motsvarar det angolesiska folkets intressen och drömmar. Folkrepubliken Angola försvarar sig nu mot en samordnad aggression norrifrån och söderifrån. Så långt är vi eniga. Logiken kräver att vi också borde vara eniga om att oreserverat stödja den angripna nationen, dess politiska och statliga ledning, och fördöma angriparna och deras marionetter. Men av något skäl, som inte deklareras, föredrar utrikesministern att inta en hållning som i realiteten innebär ett jämställande av de angolesiska patrioternas organisation MPLA med imperialisternas marionettjuntor FNLA och UNITA. Även om svaret är dunkelt på vissa punkter får man ett intryck av att inte bara angriparnas aggression utan också Sovjetunionens, Cubas och andra socialistiska staters bistånd till Angolas regering betecknas som ”inblandning utifrån”. Det är möjligt att jag har missuppfattat detta i svaret. Att det dessutom — även efter de senaste veckornas händelser — uttrycks förhoppningar om ”en försoning mellan parterna” är minst sagt överraskande. En försoning mellan de angolesiska patrioterna och den sydafrikanska apartheidregimens redskap! En försoning mellan befrielserörelsen och den störtade kolonialmaktens smutsigaste agenter! En försoning mellan det exploaterade folket och de multinationella bolagens rövarhövdingar! En försoning mellan dem som vill befria sitt land från förtrycket och imperialisterna, som vill permanenta förtrycket! Ett sådant synsätt, en sådan hållning - om jag nu har fattat den korrekt — är kanske bekväm för ögonblicket. Det är en hållning som kan väntas Nr 32 vinna förståelse i regeringskretsar i Washington, London, Paris, Bonn, Bryssel, Kinshasa, Pretoria, Salisbury och även i Peking. Det är en hållning som blir uppskattad av de multinationella bolagsherrar som plundrat Angola på dess rikedomar och hållit dess folk i - Om svenska initiativ djupaste misär. Men en sådan hållning kommer länge att dröja i bittert — till förmån för minne hos ett folk som levat under det ruttna, blodiga portugisiska ko — Angola lonialväldet sedan före Columbus s.k. upptäckt av Amerika, ett folk som nu med fruktansvärda offer försvarar sin nyvunna frihet. Jag förutsätter att den svenska regeringen mycket snabbt omprövar sin inställning till kriget i Angola och med alla de medel som är möjliga stöder det angolesiska folket i dess kamp mot angriparna och deras marionetter. I dag på morgonen har det kommit nya allvarliga rapporter. I en korrespondens från Johannesburg i International Herald Tribune den 1 december, alltså det nummer som kommit till Stockholm i dag, skriver David Ottaway att ”det är tilltagande tecken på att Sydafrika står i begrepp att göra en stor upptrappning av sitt engagemang i inbördeskriget i Angola, men att det fortfarande söker öppet stöd från USA och andra västmakter för en sådan aktion”. ”Uppgifter som dagligen läcks ut till pressen av talesmän för regeringen om vidden och omfattningen av Sydafrikas engagemang i inbördeskriget i Angola tycks vara avsedda att förbereda allmänheten på ett ännu större engagemang. —--- Antalet reguljära sydafrikanska infanteritrupper i Angola förblir en officiell hemlighet. Men källor i Zambias huvudstad Lusaka uppskattar att mellan 2 500 och 6 000 officerare och meniga är engagerade i hela den sydafrikanska operationen, som syftar både till att stödja de två angolesiska grupper” — alltså FNLA och UNITA — ”som bekämpar MPLA och att utradera de sydvästafrikanska nationalistiska gerillaförband som opererar från södra Angola. Vidare anser källorna att ytterligare 3 000 till 4 000 soldater görs beredda att intervenera i Angola, om Sydafrikas regering beslutar att trappa upp sitt engagemang.” Ett klart tecken på det tilltagande sydafrikanska engagemanget i Angola gavs den 29 november i en förstasidesartikel i tidningen Die Burger, som är officiellt organ för regeringspartiet i Sydafrika. Tidningen skrev att sydafrikanska trupper startat en stor offensiv mot gerillaförband, som tillhör befrielserörelsen SWAPO i Namibia — Sydvästafrika — och som påstås operera i sydöstra regionen av Angola. Regeringsorganet skildrade vidare striderna i Angola som ”ett slags rörligt konventionellt krig”, i vilket Sydafrika står till tjänst med ”intelligens, råd och förnödenheter” åt FNLA och UNITA. ”Sydafrika” skriver David Ottaway i sin korrespondens i International Herald Tribune, ”har tillhandahållit ett betydande antal pansarvagnar 43 och sannolikt förare och underhållspersonal och har stadigt transporterat förråd med USA-tillverkade flygplan av typ C-130 från Sydvästafrika djupt in i södra Angola. Men Sydafrikas roll är nästan säkert långt mer omfattande än så. Die Burger förklarade att ”det håller på att bli ett slags konventionellt krig, som ”kräver kunskaper, ledarskap och planering på en nivå som inte finns till buds inom Angolas svarta befolkning.” Om det tidigare fanns något tvivel om FNLA:s och UNITA:s roll i Angola bör det nu ha skingrats. Sydafrikas regering har verkligen inte gjort sig känd för att stödja autentiska befrielserörelser. Det är MPLA, och endast MPLA, som fört den väpnade kampen mot det portugisiska kolonialväldet sedan 1961 och samtidigt byggt upp en civil organisation i betydande delar av det stora landet. FNLA har haft sina baser och sitt högkvarter i Zaire och därifrån kunnat operera i Angola sedan militärrevolten i Portugal den 25 april 1974 förändrade situationen i kolonierna. I och med att Folkrepubliken Angola utropades den 11 november i år blev läget ett annat, inte minst från folkrättslig synpunkt. Det skildrades åskådligt i en Luandakorrespondens i Financial Times den 10 november: ”Från midnatt natten till tisdag”, skriver korrespondenten, ”kommer den symboliska portugisiska närvaron att försvinna och med den det sista hindret för MPLA att föra in stora vapensändningar genom Luandas internationella flygplats och hamn. Ingendera av de två andra rörelserna, den Zaire-baserade FNLA eller Jonas Savimbis UNITA, har besvärats av sådana hinder under de senaste månaderna. FNLA har haft fria händer att öka sina vapenförråd över gränsen mot Zaire sedan slutet av 1974, under det att UNITA har fört in en ansenlig mängd vapen från Zaire och Zambia under perioden från juli och till nu.

I och med att MPLA fick rikligt med moderna vapen att försvara sig med förändrades mycket riktigt situationen. I åtskilliga korrespondenser från Sydafrika, Zaire och de städer i Angola som de invaderande trupperna ockuperat har rapporterats om svåra förluster bland legoknektar och reguljära sydafrikanska trupper. Och därmed började också det gamla vanliga talet — som vi hört och läst så många gånger från krigen i Indokina — att hjälpen från Sovjetunionen, Cuba och andra socialistiska länder är en inblandning i den angripna statens inre angelägenheter.

Det är alltså en sydafrikansk krigsminister som använder uttrycket ”den fria världen”, och de stater han främst syftade på var enligt korrespondenten Frankrike, Storbritannien, USA och troligen Belgien. Han kunde ha lagt till ytterligare några, däribland Västtyskland. De är alla med i den samordnade imperialistiska offensiven mot Folkrepubliken Angola. Det räcker inte med 491 år av portugisiskt kolonialvälde. Det räcker inte med att detta primitiva välde lämnade ett folk i djupaste misär. I en bok, som kom för några år sedan, läste jag att bara I procent av den svarta befolkningen och endast 23 procent av de vita i Angola var läsoch skrivkunniga — ett fruktansvärt arv som kolonialismen har lämnat efter sig. Nu skall exploateringen, misären och okunnigheten ges ytterligare en tidsfrist av vad Sydafrikas krigsminister kallar den ”fria världen” och dess militära engagemang. Det är, herr talman, en politik byggd på illusioner. Det går inte längre att underkuva Angolas folk. Men det är nu som det avgörs vilka som är vänner och vilka som är motståndare till de svarta folkens frigörelse. Jag hoppas livligt att den svenska regeringen snabbt omprövar sin hållning till Folkrepubliken Angola, upprättar diplomatiska förbindelser med president Agostinho Netos regering, kraftfullt fördömer Natostaternas och Sydafrikas gemensamma aggression och ger ett betydande materiellt stöd till den nya regeringen och dess framstegsvänliga politik. Jag tycker att utrikesministerns svar innehåller en mycket viktig sats, som det gäller att dra de riktiga slutsatserna av: ”Utgången av kampen i Angola kommer att direkt påverka utsikterna att uppnå självständighet och majoritetsstyre även i Namibia, Sydrhodesia och Sydafrika.” Just det!

Herr talman! Sverige har under en lång följd av år konsekvent stött självständighetskampen i de forna portugisiska kolonierna. Det har skett politiskt genom omfattande aktioner både här hemma, i FN och i andra internationella sammanhang. Den enda anmärkning man hittills har haft att rikta mot regeringen har gällt dröjsmålet med att erkänna Guinea Bissaus regering. Sverige har också stött kampen materiellt med ett omfattande bistånd som självklart lämnades långt innan den formella självständigheten var vunnen. I detta arbete har vi samarbetat med PAIGC i Guinea-Bissau, med Frelimo i Mocambique och med MPLA i Angola. 45 Det har varit självklart för oss att inte samarbeta med några av de andra s.k. befrielserörelserna i Angola som framträtt som representanter för de utländska politiska och ekonomiska intressen som har exploaterat och nu försöker exploatera det angolanska folket och som har samarbetat med den tidigare kolonialmakten liksom med dem som nu väntar på att komma in som förtryckare. Detta har varit självklart för oss, och jag utgår från att så kommer att vara fallet också i framtiden. Jag noterar i svaret att regeringen sluter upp bakom MPLA som den enda folkligt förankrade befrielserörelsen, den enda som framträder med rätt att representera det angolanska folket. Jag noterar också den kraftiga fördömelsen av inblandningen utifrån av politiska och ekonomiska intressen. Likväl finner jag också skäl till att uppmana regeringen att inte förtröttas i försöken att på olika sätt ge allt det politiska stöd som MPLA och det angolanska folket behöver i denna utomordentligt svåra situation, avgörande för både Angolas och hela södra Afrikas framtid. Jag tror att jag vet varför det finns anledning att ta mycket stor hänsyn till OAU:s ställningstaganden och agerande i denna som i andra situationer. Det är naturligtvis det som mer än något annat verkat som en broms på regeringens handlande -— eller rättare sagt som ett extra skäl till försiktighet i vissa avseenden.

Jag tycker inte att vi kan nöja oss med någon av diplomatiska skäl påtvingad passivitet i dessa frågor.

Sverige måste därför uppträda aktivt till försvar för det angolanska folkets självständighet, för dess rätt att fritt forma sin framtid. Den andra fråga som jag vill ta upp gäller biståndet, och jag vill understryka att det just nu är oerhört viktigt att biståndet till MPLA fortsätter också efter det att leveranserna för de medel som anslagits för innevarande budgetår har slutförts. Det finns inget skäl att undvika att ge bistånd till MPLA i nuvarande läge, lika litet som det fanns skäl att medan kriget pågick låta bli att ge bistånd till PRR i Sydvietnam eller till befrielserörelserna i Laos och Cambodja. Det förhållandet att det pågår en utländsk intervention med stöd av inhemska quislingar skall inte förhindra bistånd utifrån, ett sådant behövs nu mer än någonsin. Till herr Granstedt vill jag säga att jag naturligtvis är väldigt glad över att han som centerpartistisk ledamot här i riksdagen har tagit upp denna fråga.

Herr talman!

Vad som däremot kan skilja oss åt är frågan om vilka förutsättningar vi har att stödja ett självständigt Angola, så att vi kan främja de politiska idéer och ideal och det samhällssystem som vi vet att MPLA företräder.

MPLA behärskar i dag en tredjedel eller en fjärdedel av landet — man vet inte riktigt hur mycket, men ungefär så mycket borde det vara — och mindre än hälften av befolkningen.

Herr Takman förvånade sig över att jag uttalar förhoppningar om att man skall kunna avblåsa striderna och att de tre rörelserna, som i början av det här året satt tillsammans i en regering, på nytt skulle kunna komma samman och försöka att enas.

De försöken har inte upphört, och just nu pågår ansträngningar för att eventuellt få till stånd ett statschefsmöte mellan den afrikanska enhetsorganisationens statschefer för att diskutera Angolafrågan. Det krävs i enlighet med OAU:s stadgar att två tredjedelar av regeringarna ställer sig bakom ett sådant beslut. Det innebär 31 stater, och det är bara 24 så långt vi vet ännu, som har accepterat tanken. Men att det fortfarande pågår sådana dagliga ansträngningar känner vi till.

De kommer inte, så långt jag förstår, att kunna acceptera att apartheidpolitikens Sydafrika med reguljära förband får tillfälle skaffa sig inflytande i Angola. Därmed kommer, såvitt jag kan se, de afrikanska staterna att anstränga sig ytterligare för att försöka förhindra att kriget fortsätter. Eller också kommer de att ta initiativ — tillsammans med oss som är villiga att fullfölja sådana initiativ — att föra upp frågan i Förenta nationerna. Hittills har varken MPLA, FNLA, UNITA eller den afrikanska enhetsorganisationen velat föra frågan till säkerhetsrådet eller FN. Inte heller stormakterna har önskat föra upp frågan i FN.

Herr talman! Jag tror inte jag behöver gå i polemik i övrigt med de tre talarna.
Herr talman! När det gäller erkännandefrågan förstår också jag — det nämnde jag i mitt tidigare anförande — att förutsättningarna just nu för ett erkännande av MPLA-regeringen i Luanda inte är särskilt goda med de utgångspunkter den svenska regeringen har. Vad som är viktigt är att vi redan nu skaffar oss så att säga en planeringsberedskap för att så snabbt som över huvud taget är möjligt kunna diplomatiskt erkänna MPLA-regeringen och gå in med ett ekonomiskt samarbete av det slag som jag efterlyste. Samtidigt inser jag naturligtvis att vad som är möjligt att göra för stunden är just humanitära biståndsinsatser. Men man kan samtidigt försöka planera och bestämma vilken typ av åtgärder man skall bidra med i Angola när situationen i landet möjliggör mera långtgående och långtsyftande åtgärder. Sedan vill jag säga till Birgitta Dahl att såvitt jag har mig bekant är det ingen i mitt parti som har någonting att invända mot humanitära insatser i Angola. Däremot är det kanske naturligt att det strider som blossade upp på våren 1975 kommer att ändra förutsättningarna för hur biståndsinsatserna skall kunna bedrivas i Angola. Jag tror att det är viktigt att man, när man bedömer situationen, har klart för sig att verkligheten kanske inte är så enkel som herr Takman beskrev den, när han sade att det enbart var MPLA som hade någon förankring i Angola. Såvitt jag har mig bekant har även FNLA en viss Nr 32 förankring i Bakongostammen i norra Angola. Det finns även vissa folk Tisdagen den grupper som åtminstone tidigare stött UNITA. Ett visst begränsat folkligt 2 december 1975 stöd finns alltså också för de andra, även om det är blygsamt jämfört — med stödet för MPLA. Om svenska initiativ I ett tidigare skede, i synnerhet i våras, hade striderna mer karaktären = till förmån för av reguljära inbördesstrider än vad de sedan kommit att få. Vårt synsätt — Angola måste ju påverkas av den fortgående utvecklingen i Angola, där den utländska interventionen från i första hand Sydafrika och Zaire och i bakgrunden en lång rad stormakter blivit mer och mer markant. Man har fått något av en vietnamisering av striderna i Angola. Det gör att — såvitt jag kan bedöma — förutsättningarna för den svenska attityden till MPLA och till Angolas situation har förändrats successivt vartefter de utländska interventionerna blivit mer och mer uppenbara. Det fanns visserligen ganska starka indicier för t.ex. samarbete mellan Sydafrika och UNITA redan under den tid då man stred mot den portugisiska kolonialmakten, men det är trots allt fråga om indicier. Däremot är det uppenbart att ett samarbete fanns mellan FNLA och Zaire redan under den tid då man stred mot den portugisiska kolonialmakten. Den klara karaktären av utländsk intervention via de här organisationerna har kommit i dagen framför allt nu under hösten. Det finns anledning att ta det förhållandet ad notam när man bedömer vilka insatser vi skall göra i Angola.

Herr talman! Jag är självfallet ense med utrikesministern om att alla rimliga åtgärder bör vidtas här för att få till stånd ett slut på kriget i Angola. Men då måste man i första hand rikta sig mot de huvudagerande, dvs. emot dem som står bakom invasionen, för att få dem att upphöra med sin intervention. Det är inget tvivel om vilka de huvudagerande är. De är USA, Frankrike och andra NATO-stater plus apartheidregimen i Sydafrika. Även om man skulle önska att ett s.k. försoningsmöte mellan FNLA, UNITA och MPLA kom till stånd, är detta i nuvarande läge en illusion. FNLA och UNITA är bara quislingorganisationer som utgör en fasad för den intervention som andra makter utför i Angola. Beträffande OAU vet man att det finns olika meningar. Vi har stater som aktivt är med i interventionen, framför allt Zaire men också Zambia, Uganda och andra stater. Det intressanta är att så många afrikanska stater har erkänt Agostinho Netos regering. Till dem hör inte bara Kongo Brazzaville, Guinea Bissau, Mocambique, Somalia m.fl. Jag kan inte räkna upp dem alla. Men hit hör också den största av alla afrikanska stater, den som inte brukar räknas till den progressiva sidan, nämligen Nigeria. Bland de stater som erkänt Netos regering är också sådana stater som Nordkorea och Demokratiska republiken i Vietnam. Beträffande det område som MPLA i dag behärskar kan man kanske 49 ha en diskussion om det gäller en tredjedel eller en fjärdedel eller mycket mera. Det beror på vad man menar.. De intervenerande styrkorna har gått fram på de stora vägarna, och man har alla skäl att tro att den landsbygd dessa vägar går igenom fortfarande är under MPLA:s kontroll, nämligen överallt där de tidigare hade kontrollen. Tidigare hade vi många gånger diskussioner här i kammaren om erkännandet av republiken Sydvietnam. Ett argument som då användes var att PRR inte behärskade huvudstaden. I fallet Angola bortfaller detta argument, eftersom MPLA hela tiden sedan självständigheten har behärskat huvudstaden och området däromkring. Jag skall inte debattera mycket längre. Jag vill bara säga att jag instämmer helhjärtat i vad Birgitta Dahl sade om det svenska biståndet till befrielserörelserna i de portugisiska kolonierna. Jag kände, liksom Birgittta Dahl och flera här i kammaren, den legendariske ledaren Amilcar Cabral i Guinea Bissau och har hört honom i internationella sammanhang prisa den svenska biståndsinsatsen. Sverige har sedan budgetåret 1971 75 uppgick det bistånd som utfästs till sammanlagt 6,2 milj.kr. I ett uttalande som statsrådet Gertrud Sigurdsen gjorde den 30 oktober i år förklarades att det då återstod 4,8 milj.kr., alltså av föregående budgetårs utfästa bistånd. Sedan sades det: ”Svårigheter att få kontakt med MPLA i Luanda och andra praktiska omständigheter har gjort att leveranserna inte har kunnat ske i planerad takt.” Under innevarande budgetår skall det tydligen bara bli ett katastrofbistånd på sammanlagt 800 000 kr. Men nu när behovet är större än någonsin borde det vara möjligt att få fram ett humanitärt materiellt bistånd av åtminstone samma storlek som föregående budgetår.

UNITA och FNLA har över huvud taget inte sysslat med sådana sociala angelägenheter.
Herr talman! Det var med verklig besvikelse som jag lyssnade till Pär Granstedts inlägg. Jag trodde faktiskt att han besjälades av vilja att stödja det angolanska folkets självständighetskamp och också hade klart för sig vilka krafter som verkar där. Herr Granstedt använde typiskt nog, men till synes omedvetet, beteckningen ”vietnamisering” som beskrivning av den utveckling som skett. Som herr Granstedt kanske inte vet, men nu skall få veta, innebar ”vietnamisering” för den amerikanska krigsledningen helt enkelt att man skulle byta ut amerikanska soldater mot vietnamesiska för att de skulle få föra strid i USA:s ställe. Att göra en jämförelse härvidlag och ta det till intäkt för att ge bistånd till FNLA eller UNITA, som uppträder som hjälpreda åt allehanda utländska in tressen, tycker jag är häpnadsväckande. Det vore som att tala för att - Nr 32 Saigonregimen i Vietnam skulle ha fått bistånd från svensk sida. Tisdagen den Jag tycker att man verkligen skall göra skillnad mellan att erkänna 2 december 1975 att en organisation kan ha anhängare och att påstå att den har folklig LL förankring. Det är som att påstå att quislingarna i Norge skulle ha haft — Om svenska initiativ folklig förankring bara därför att det fanns anhängare till nazisterna i = till förmån för Norge under kriget. Angola Till slut vill jag påminna om ett faktum som många stora afrikanska ledare mycket ofta har framhållit, nämligen att det är ett av förtryckarnas mest kännetecknande trick att försöka utnyttja påstådda stammotsättningar, splittring, i sina syften. Det är precis vad man gör framför allt när det gäller FNLA:s verksamhet i Angola. Herr talman! Befrielsekampen har på många sätt redan tidigare varit svårare i Angola än i någon annan av de portugisiska kolonierna — inte minst därför att många olika utländska intressen där har varit engagerade —- och är det i dag. Just av det skälet är det viktigare än någonsin att vårt stöd är entydigt och kraftfullt.
Herr talman! När herr Takman uttalar sig för ett bistånd till Angola säger han att det verkar som om det skall bli ett katastrofbistånd på 800 000 kr. Jag vill be herr Takman att läsa mitt interpellationssvar, där det står: ”Under innevarande budgetår har katastrofbistånd för sammanlagt 800 000 kr. hittills beslutats.” Det står också: ”Regeringen prövar aktivt möjligheterna att ge humantärt bistånd till den krisdrabbade befolkningen.” Vi förutsätter att det skall behövas ökade humanitära insatser. Jag vill, när jag ändå har ordet, säga både till herr Granstedt och till fru Dahl att regeringen givetvis har en hög beredskap för att kunna hjälpa det angolanska folket. Men det är, som vi också säger, omöjligt att i dagens situation gå in och planera något långsiktigt utvecklingssamarbete. Det får vi ställa på framtiden — och vår förhoppning är naturligtvis att det blir en snar framtid.
Herr talman! Jag vill begagna tillfället att uttrycka i varje fall min anslutning till den operativa delen av utrikesministerns och statsrådet Sigurdsens deklarationer här i dag, nämligen att det i nuvarande läge gäller att i första hand se vad som kommer att hända och att inte ta ställning. Det är inte nu, som Birgitta Dahl sade, ”viktigare än någonsin att vårt stöd är entydigt”. Det är ju en mycket svår situation, och det är då något övermaga att vi här i Sveriges riksdag, med de mycket knapphändiga informationer vi har, skulle kraftigt stödja den ena parten — eller rättare fortsätta stödja den ena parten. Det måste vara en klok politik att vi avvaktar vad som kan hända i området och vad den afrikanska organisationen kan göra för att lösa problemen. 51 Det är självfallet att vi alla här i Sveriges riksdag ser med ytterst kritiska blickar på den intervention som nu från olika håll äger rum. Det är märkligt att bara sydafrikanska trupper har nämnts. Det finns ju lika klara bevis för att kubanska trupper och massvis med sovjetiska stridsvagnar f. n. håller på att föras in i Angolas huvudstad — allt lika förkastligt och beklagansvärt. Men det gäller naturligtvis ett rikt område, vilket har vissa konsekvenser, och det spelar också en politisk roll. Vi har här fått en deklaration från kommunistiskt håll som klart ger vid handen att ur kommunistisk synpunkt, ur Sovjets synpunkt, är MPLA den enda riktiga folkliga rörelsen att stödja. Det tycker jag inte på något sätt utgör ett skäl för att andra partier i riksdagen skulle ha samma uppfattning. Jag vågar inte alls ta ställning i denna fråga. Jag kan personligen ställa mig något tveksam inför det stöd som så okritiskt under tidigare år har lämnats från svenskt håll till en av grupperna. Beteckningen ”quislingar” gör vidare ett patetiskt intryck i dessa sammanhang. Vi tror att vi kan sitta här i den svenska riksdagen, långt från skådeplatsen och långt från konkreta goda informationer, och uttala oss om vilka sociala och politiska krafter som är verksamma inom det angolanska folket. Jag har tjänstgjort en del år i Afrika, och en av mina grundläggande erfarenheter är att i dessa länder, även om vi försöker använda moderna svenska termer som kommunister, socialister osv. ändå en väsentlig faktor ännu är de olika etniska grupper och konstellationer som existerar. Det nämndes också helt riktigt av herr Granstedt att det finns olika folkgrupper i detta område som har olika meningar. Vi kan i dag inte mer än önska att de skall finna en gemensam nämnare. Det kan säkerligen hinna inträffa ytterligare blodiga strider innan man kanske så småningom når fram till denna. Först då är tiden kommen att öka det bistånd som vi i dag bara i mera allmänna termer kan planera.

Fru Dahl ägnade sig åt ordrytteri och hakade bl.a. upp sig på ordet ”vietnamisering”, som hon gav en annan innebörd än vad det hade i mitt anförande. Hon försökte vidare antyda att jag var anhängare av biståndsinsatser för UNITA-FNLA, som jag inte alls gjort mig till talesman för. Jag vet inte vilket slags bidrag fru Dahl menar att hon ger till debatten med den typen av inlägg. Jag tror att jag har redovisat min inställning till MPLA ganska tydligt, men det kan jag göra utan att för den skull behöva skriva under på en fullt så förenklad bild av verkligheten som den herr Takman gav. Det är trots allt en verklighet att även FNLA och UNITA har åtnjutit stöd från vissa folkgrupper inom Nr 32 Angola; sedan kan man diskutera om man vill använda termen ”folklig förankring” eller inte, men ett sådant stöd från vissa stamgrupper har förekommit. Att utländska krafter utnyttjar de motsättningar som kan finnas mellan — Om svenska olika stamgrupper i Angola är, precis som Birgitta Dahl säger, ett vanligt — initiativ till förmån mönster, och vi har sett det i många andra sammanhang. Att utländska — för Angola krafter försöker utnyttja de tendenser till splittring mellan olika stammar som kan finnas i Angola hindrar ju inte att splittringstendenserna existerar och att de är ett faktum som man måste räkna med. Men jag instämmer helt i herr Takmans analys av verkligheten när han säger att det enbart är MPLA som har ansträngt sig för att bygga upp en fungerande social organisation i de områden som organisationen har behärskat. Så långt mina informationer sträcker sig har jag funnit att det är precis på det sättet. Det är enligt min bedömning också helt uppenbart att den enda organisation som har en mer omfattande folklig förankring i Angola är MPLA. Utgångspunkten för hela mitt resonemang är också att det då måste vara MPLA som kommer att spela den dominerande politiska rollen i ett självständigt Angola. Jag vet inte om jag delar herr Siegbahns uppfattning om att vi har så liten information om utvecklingen i Angola att vi inte kan ha någon uppfattning alls. Jag tycker att när man står inför en av allt att döma tämligen omfattande sydafrikansk intervention — för att inte ta utrikesministerns uttryck ”invasion” — och ser den utvecklingen framför sig, är det svårt att inta den vänta-och-se-attityd som herr Siegbahn gör sig till tolk för. Då tycker jag att man har tillräcklig information för ett ställningstagande.
Herr talman! Herr Granstedt har redan bemött herr Siegbahns yttrande om att vi inte har tillräckligt med information. Jag tycker det är sällan som man har hamnat i ett sådant informationsflöde som just från Angola, med rapporter från Sydafrika, från Zaire, från det inre av Angolas olika områden däribland rapporter från korrespondenter som torde stå herr Siegbahn ganska nära i politiskt hänseende. Jag tycker det har varit en ovanligt entydig rapportering den här gången om den roll som Sydafrika, FNLA och UNITA spelar. Sedan bör man väl kalla en katt för en katt och en quisling för en quisling när man har att behandla sådana. Jonas Savimbi, UNITA:s ledare, och Holden Roberto, FNLA:s ledare, har haft sin motsvarighet på andra håll i Afrika tidigare. Vi behöver bara erinra om Tchombe och Katanga för att sammanhanget skall stå fullt klart.
Herr talman! Ingen är gladare än jag om det visar sig att jag har misstolkat herr Granstedts tidigare inlägg. Det var kanske emellertid inte 53 så konstigt om jag gjorde det, eftersom det inte var helt klart vart han ville komma med det. Det skulle kunna tydas som en anslutning till eller åtminstone en reverens för ledande partivänners krav tidigare i våras i riksdagen på att vi skall ge bistånd till FNLA och UNITA, och det får kanske då förlåtas mig, om jag blev litet upprörd över det. Det kan inte vara lätt att vara progressiv i den här frågan i centerpartiet! Jag vill än en gång önska herr Granstedt lycka till i det missionsarbete han har framför sig. Sedan tycker jag, herr Siegbahn, inte att det är riktigt klädsamt — allra minst för en f. d. diplomat — att stå upp här i kammaren, där vi sitter som ansvariga representanter för det svenska folket för att besluta i sådana här frågor, och säga att man har så dålig kunskap att man inte kan ta ställning i en fråga, där det för den som vill söka kunskap finns kunskap att hämta. Det är inte bara det att svensk och internationell press överflödar av informationer om den nu pågående interventionen, utan många kunniga afrikakännare har gjort studier på platsen och rapporterat om vad de olika befrielserörelserna representerar. Bland de mycket respekterade afrikakännare som så sent som för mindre än ett år sedan återvände till Sverige efter sådana studier finns Per Wästberg. De som har lyssnat till hans beskrivningar av de illgärningar som såväl UNITA som FNLA har gjort sig skyldiga till tvekar inte att ta ställning i den här frågan. För den som vill söka kunskapen som ett underlag för de beslut som vi har ansvaret för att fatta här finns den alltså.
Herr talman! Jag tror att det delvis har uppstått ett missförstånd. Jag har inte förnekat att det finns en hel del kunskaper om interventioner utifrån. Jag bestrider inte ett ögonblick att det har kommit trupper eller annan hjälp från såväl norr som söder. Men herr Takmans kunskaper är tydligen mycket begränsade, för han har ännu inte sagt ett ord om att det har kommit några kubanska soldater eller några ryska stridsvagnar. Vad jag talade om var uppfattningen inne i landet. När herr Takman och kanske också fru Birgitta Dahl — jag kommer inte riktigt ihåg det — kallar då två andra grupperna, FNLA och UNITA, quislingar, är det enligt min mening ett ovanligt naivt sätt att behandla det här problemet. Som det har framgått redan av tidigare uttalanden här finns det olika befolkningsgrupper som bor både söder och norr om Angolas sydgräns. Var de kommer att hamna så småningom kan vi inte säga, och därför finns det all anledning att vara försiktig. Det kan också komma att visa sig att det inte blir den organisation, MPLA, som intensivt stöds och har stötts av Sovjetunionen och delvis av Sverige som i längden får det folkliga stödet och därmed regeringsmakten, utan att det blir FNLA eller UNITA eller kanske alla tre tillsammans, som lyckas komma överens. Var står vi då, om vi entydigt har givit allt vårt stöd till MPLA? Att det sedan kommer in rapporter om illgärningar är ingenting märk ligt. Illgärningar begås i alla krig, i all synnerhet i alla inbördeskrig, och de begås från alla håll. Och om jag hade rest på den ena sidan och konstaterat en hel del illgärningar hade därmed inte mycket varit sagt om vilken grupp som representerar majoriteten eller vilka möjligheter det finns att komma överens. Det är ett ohyggligt mänskligt förhållande att illgärningar begås, men det säger inte ett ord om lösningen på konflikten.
Herr talman! Antingen var herr Siegbahn frånvarande i rent fysisk mening när jag talade eller också var han frånvarande i psykiskt hänseende. I mitt inledningsanförande nämnde jag åtminstone två eller tre gånger det vapenbistånd som Folkrepubliken Angola får från Sovjetunionen och Cuba.

Herr talman! Fru Kristensson har frågat mig dels vilka åtgärder jag avser att vidta för att möjliggöra en effektiv satsning från polisens sida mot narkotikamissbruket, dels om jag avser att vidta några åtgärder för att komma till rätta med narkotikamissbruket på fångvårdsanstalterna. Jag har tidigare här i kammaren upplyst fru Kristensson om vilka åtgärder som vidtas för att bekämpa narkotikabrottsligheten i vårt land. Jag är självfallet beredd att upprepa min redogörelse. Sverige deltar aktivt i arbetet i internationella organisationer, och vi utnyttjar naturligtvis det samarbete som sker inom Interpol. Det är ingen överdrift att påstå att bekämpandet av den illegala narkotikahanteringen numera har blivit en av de absolut viktigaste uppgifterna för Interpol. Den svenska polisen har vidare etablerat ett direkt samarbete med polisen i olika länder. Sådant gemensamt spaningsoch utredningsarbete har i åtskilliga fall visat sig mycket framgångsrikt när det gäller att bekämpa internationella ligor. Slutligen arbetar naturligtvis polisen och tullen inom landets gränser för att bekämpa narkotikahanteringen. Jag tror att jag, utan att riskera att bli motsagd, kan påstå att den svenska polisens insatser är berömvärda. De avslöjanden som gjorts under de senaste månaderna tyder på att polisen kunnat ingripa mot brottslingar som befinner sig högt uppe i distributionskedjan. Fru Kristensson uppehåller sig i sin interpellation särskilt vid opiaterna. Enligt de uppgifter jag har fått är opium numera sällsynt på den svenska marknaden. Åren 1973 och 1974 ingrep svensk polis mot ligor som hade etablerat insmuggling av heroin. Därvid gjordes flera beslag av små kvan titeter heroin. I dessa fall ledde polissamarbetet över gränserna till ingripanden även mot utländska grenar i smugglingskedjorna. Därefter har några nya smugglingsfall inte uppdagats. På senare tid har emellertid rapporterats förekomst av heroin bland svenska missbrukare. Både tullen och polisen är numera ständigt uppmärksamma på heroinsituationen, och rapporterna följs nu noggrant upp av rikskriminalen. Det är ännu för tidigt att bedöma eventuella konsekvenser av den i Turkiet återupptagna odlingen av opiumvallmo. Uppgifter från Sydtyskland att turkiskt heroin skulle ha beslagtagits där är obekräftade. Fru Kristensson efterlyser större resurser till narkotikapolisen. Narkotikabrotten hör till de brott som — i enlighet med brottskommissionens förslag — prioriteras. Polisen har satt in ökade resurser för att reda ut denna typ av brottslighet. Bl. a. har rikspolisstyrelsen med hjälp av personal från rikskriminalen i en del län bildat tillfälliga narkotikaenheter, sammansatta av poliser från olika distrikt i ett län. Metoden har uppgetts vara effektiv. Enligt min mening är det lika viktigt att insatser även görs av andra samhällsorgan. Socialministern har närmare behandlat denna sida av narkotikaproblemet i svar på en interpellation den 18 november. Som har framgått av vad jag nu har sagt anser jag — tydligen i motsats till fru Kristensson — att polisen gör en effektiv insats mot narkotikabrotten. Jag anser därför inte att det för dagen behövs några ytterligare åtgärder. Jag övergår härefter till fru Kristenssons andra fråga. Narkotika har blivit ett allvarligt problem på kriminalvårdsanstalterna. Insmuggling och bruk av narkotika och andra berusningsmedel förekommer vid vissa anstalter i en utsträckning som inte kan anses acceptabel. För att komma till rätta med detta uppmanas personalen att iaktta speciell vaksamhet. Därutöver utförs visitation av de intagna, deras bostadsrum och övriga allmänna utrymmen på anstalterna. Vid visitation och övrig kontroll tvingas personalen även att tillgripa kroppsvisitation och kroppsbesiktning. Vid kriminalvårdsanstalterna Kumla, Malmö och Österåker finns särskild personal avdelad för visitationsverksamhet, s.k. visitationspatruller. Dessa har verksamt bidragit till att bl.a. insmugglingsvägar och innehav av narkotika kunnat uppdagas. Även vid andra kriminalvårdsanstalter har särskilda visitationer företagits med hjälp av dessa visitationspatruller. Vid några tillfällen har även narkotikahund använts. Differentieringen av intagna är också av betydelse för bekämpningen av narkotikamissbruket på anstalterna. I vissa fall har kriminalvårdsstyrelsen av vårdoch säkerhetsskäl funnit det nödvändigt att överflytta intagna till annan anstalt. Även om detta endast varit en mera kortsiktig lösning av problemet har dock i en del fall erhållits en positiv effekt på den anstalt där missbruk har förekommit. I en del fall har styrelsen även genom särskilt bemyndigande tillfälligt förstärkt vårdoch tillsynspersonalen för att trygga kravet på ordning och säkerhet vid anstalten. Jag vill i detta sammanhang erinra om det arbete som utförs av de s.k. narkomanvårdsteamen. Varje team består av bl.a. läkare, psykolog, kurator och sjuksköterska. Stockholmsteamet började sin verksamhet hösten 1974. Malmöteamet kommer troligen att ha samtliga tjänster besatta och kunna fungera från början av 1976. Göteborgsteamet har ännu inte kommit i gång. Stockholmsteamet har sin verksamhet förlagd huvudsakligen till allmänna häktet i Stockholm men har även kontakter med intagna på andra anstalter och i frivård. Teamet tar på häktet kontakt med såväl anhållna som häktade med narkotikaproblem. Kontakten etableras ofta i det akuta abstinensskedet, och man söker därefter motivera den häktade för fortsatt behandling. En omfattande kontaktverksamhet med olika behandlingshem och liknande institutioner i Stockholmstrakten bedrivs. Teamet söker aktualisera kontakter som den häktade tidigare haft med behandlare, och nya kontakter etableras även. I fall där det finns anledning att tro att den häktade kommer att dömas till skyddstillsyn söker man t.ex. i samråd med den häktade och lämplig behandlingsinstitution att lägga upp en behandlingsplan som kan påbörjas omgående efter domen. Teamet håller även kontakt med intagna som ådöms fängelsestraff. Teamets psykolog leder samtalsgrupper på häktet och på kriminalvårdsanstalten Svartsjö. Individuella kontakter hålls även med olika intagna som passerar häktet. Även beträffande dem som dömts till fängelse söker man etablera kontakter med olika behandlingsinstitutioner, och placeringar enligt 34 § lagen om kriminalvård i anstalt förbereds i många fall av narkomanvårdsteamet. Narkomanvårdsteamet söker således genom olika åtgärder att engagera de intagna att bearbeta sina narkotikaproblem. Som framgår av vad jag nu har sagt följer kriminalvårdsstyrelsen utvecklingen med stor vaksamhet och vidtar åtgärder både för att begränsa och försvåra införseln av narkotika till kriminalvårdsanstalterna och för att mera varaktigt komma till rätta med missbruket därav. Några åtgärder från min sida är därför inte aktuella för dagen.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för det utförliga svaret på mina två frågor. Det är riktigt att justitieministern har upplyst mig inte bara en utan flera gånger om de åtgärder som vidtas för att bekämpa narkotikabrottsligheten. Jag är därför mycket tacksam för att svaret i den delen är synnerligen koncentrerat. Det är för mig inga nyheter, jag är ganska väl insatt i verksamheten. Men min interpellation avser naturligtvis om de insatser som görs är tillräckliga, och det är på den punkten som jag inte tycker att jag har fått något svar — eller rättare sagt har jag kanske fått ett svar genom att justitieministern säger att för dagen behövs det inte några ytterligare åtgärder. Jag tror annars att justitieministern är väl medveten om den oerhörda arbetsbelastning som polisen i dag har — det gäller väl generellt men i synnerhet den del av polisen som just ägnar sig åt narkotikaspaning - och de våldsamt obekväma arbetstider som man får arbeta under. Det är ju inte heller så konstigt att polisen känner vanmakt.

Jag trodde att justitieministern insåg att detta var ett problem och att ni skulle kunna tala om vilka åtgärder som vidtas för att om möjligt just effektivisera polisens spaningsverksamhet och åstadkomma att inte polisens insatser många gånger blir ganska meningslösa. När det gäller antalet narkotikamissbrukare, så tar inte justitieministern upp den saken. Ni uppehåller er i huvudsak vid opiatmissbruket, och det kan ha sin förklaring i att jag i min interpellation har ägnat den frågan ett visst intresse. Man räknar med att i Stockholm finns det i dag 6 000-7 000 missbrukare av centralstimulantia — nu talar jag alltså om dem som missbrukar tunga narkotika. Man räknar vidare med att det finns 500-1 000 opiatmissbrukare i Stockholm. När det gäller LSD kan konstateras att det är praktiskt taget borta, men däremot är det stora mängder människor som missbrukar hasch. Jag vill också säga att narkotikamissbruket inte i huvudsak är ett storstadsproblem — det har justitieministern inte heller sagt i sitt svar — jag säger det i någon mån i polemik mot ett här icke närvarande statsråd, nämligen socialminister Aspling. I den av justitieministern refererade debatten sade statsrådet Aspling att narkotikamissbruket huvudsakligen är ett storstadsproblem, men det utesluter inte att det också i en landsortsstad kan finnas enstaka missbrukare eller grupper av missbrukare av tung narkotika. Det är emellertid myndigheternas bedömning, sade statsrådet Aspling, att sådana fall är av mer tillfällig karaktär. Det kan också röra sig om ett mindre antal personer. Detta var alltså socialministerns redovisning av sin inställning till problemets omfattning. Jag vill nu fråga om justitieministern delar statsrådets Asplings uppfattning att narkotikamissbruket huvudsakligen är ett storstadsproblem, eller om det inte snarare är så att allt talar för att vi har ett narkotikamissbruk som i dag är utspritt över hela landet. Vi skall komma ihåg att langarna är bilburna och kan förflytta sig mycket snabbt från den ena platsen till den andra. Vad opiatmissbruket angår kan jag inte heller påstå att man i Sydtyskland har funnit turkiskt heroin. Men jag tycker att priset på opiater i Mänchen är talande. Som jag säger i min interpellation har priset där plötsligt sjunkit från 180 till 80 D-mark, och priset brukar ju sjunka när tillgången på narkotika ökar. Men om den narkotikan kommer från Turkiet eller från något annat land vågar jag inte uttala mig om. Här i Stockholm betingar emellertid ett gram heroin ett pris på 2000 kr. Missbrukarna betalar med andra ord 2 milj.kr. per kg heroin. Man kan ju jämföra det med priset på socker, som kostar två kronor per kg. Det är sålunda enorma summor som är i omlopp här och som gör att trycket blir fantastiskt hårt. Självfallet är justitieministern också medveten härom. Sedan vill jag upplysningsvis, för den händelse herr statsrådet inte har kunskap om det, meddela att i Danmark har polisen under flera år undersökt hur många dödsfall som inträffat på grund av opiatmissbruk. Av den undersökningen framgår att 1973 inträffade ett dödsfall var tolfte dag på grund av överdosering av opiater bland pojkar eller flickor under 18 år. Opiatmissbrukare kännetecknas ju av att de ständigt måste ha ökade kvantiteter varför risken för överdosering blir mycket stor. Här i Sverige har polisen enligt uppgift registrerat 38 000 fall av narkotikabrott, och det är faktiskt ganska mycket. Problemet med narkotikabrottsligheten i vårt land är sådeles oerhört stort. Sedan är det alldeles riktigt som justitieministern säger, att i brottskommissionens förslag och även därefter har man angivit att narkotikaspaningen och narkotikabrotten hör till det som man skall prioritera. Men om vi då ser på vad som i realiteten har hänt, herr statsråd, så finner vi att bara det hänt att rikskriminalens narkotikasektion har fått ett tillskott på summa fem personer. Det fick man efter brottskommissionens förslag. Därefter har det inte hänt någonting. Och av de 65 polismännen på rikskriminalen är enligt uppgift endast 20 disponibla för fältarbete i denna otroligt personalkrävande spaning. Man säger själv på rikskriminalen att man i och för sig skulle kunna ta fast åtminstone tre nya ligor, om man hade personella resurser. Men det har man inte, och därför måste man vänta till dess att man kan friställa personal, så att man kan gå in för att gripa de här ligorna. Tidigare var det på det sättet att man i huvudsak arbetade med Karl Pauksch och hans liga, och då fanns det inte så många andra ligor, i varje fall inte när det gäller centralstimulantia. Men i dag får vi räkna med att tio, femton ligor opererar på den svenska marknaden, fortfarande enligt polisens bedömning. Metoderna som narkotikalangarna arbetar med förfinas ständigt. De har nu lärt sig polisens metoder och kan alltså möta dem med motåtgärder. Det är också, som jag tidigare sade, tyvärr ofta samma personer som kommer tillbaka i ruljangsen. Omhändertagandena är inte tillräckligt effektiva; de omhändertagna är som sagt snart tillbaka i ruljangsen igen. Arbetet ter sig därför ganska hopplöst. Nu säger statsrådet att man i vissa län bildat tillfälliga narkotikaenheter. Det är riktigt. Såvitt jag vet har man sådana enheter i dag i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg och jag tror även Skövde. Men tidigare fanns det sådana tillfälliga narkotikaenheter på ett stort antal platser i landet. Jag har några exempel, men min lista är inte fullständig: Kalmar, Falun — där bedrev man under lång tid en utomordentligt fin verksamhet —-, Gävle, Lund, Luleå och Uddevalla. Det är väl i och för sig ett bevis så gott som något för att narkotikabrotten icke enbart är ett storstadsproblem utan gäller praktiskt taget hela landet. Men det sorgliga med detta är, herr statsråd — och det framgår inte av ert svar — att dessa tillfälliga narkotikaenheter har varit tvungna att packa ihop. Man har alltså inte haft resurser för att fortlöpande ägna sig åt denna spaning, någonting som polisen själv, och jag tror kanske också herr statsrådet, och i varje fall jag anser vara av utomordentligt stor vikt. Detta är alltså en resursfråga. Situationen har blivit utomordentligt akut genom den nyligen genomförda arbetstidsförkortningen, som gör att polisen känner sig pressad också i det normala arbetet. Därför skulle jag vilja fråga herr statsrådet om ni ändå inte har någon känsla av att det behövs en omprioritering, en förstärkning eller kanske bådadera, för att möjliggöra effektiva satsningar på de narkotikaproblem som håller på att växa oss över huvudet. Narkotikahanteringen är, herr talman, inte enbart en handel med narkotika utan det är faktiskt en handel med människor. Jag fäste mig vid vad jag läste om den pojke som försvann från Österåker. Han skulle på sjukbesök, och han hade då genom underhandskontakter ordnat med att där fanns en pistol, och på det sättet kunde han ta sig fri. Han betraktas nu som en av Sveriges farligaste män. Vad har han haft för förhistoria? Jo, han kommer såvitt man kan förstå från ett hyfsat hem, han hade ett jobb och det verkade inte vara några problem. Men han kom i kontakt med centralstimulantia, kom in i knarkeländet, och nu efter bara några få år betraktas han som en av de desperados, om vilka herr justitieministern häromdagen hade anledning uttala att han givit upp allt hopp. Jag tycker med förlov sagt att det är ett utomordentligt cyniskt uttalande. Personer som hamnat på brottets bana på grund av att de missbrukar narkotika borde man inte ha rätt att ge upp hoppet om. Det är personer som man på ett tidigt stadium skulle ha vidtagit åtgärder för att vårda så att de kommit ur narkotikaeländet och kunnat fungera som vanliga människor i samhället. Jag vill verkligen understryka något som jag har sagt i många sammanhang, nämligen att narkotikaproblemet icke enbart är ett polisiärt problem, icke enbart är ett spaningsproblem. Jämsides med spaningsverksamheten måste man också vidta åtgärder på vårdsidan. Jag är ledsen att besvära herr justitieministern med detta — ni kan med fog säga: Vårdsidan är inte mitt bord. Men det är också ett problem att vi i dag icke längre har ett statsråd som så att säga svarar för hela området. Därför tvingas jag ändå att här klargöra att jag anser att frågan om vården av narkomaner i varje fall måste tacklas parallellt med frågan om de polisiära insatserna. När det gäller vårdsidan är det flera frågor man måste uppmärksamma. För det första finns det i dag en lucka i behandlingskedjan. Det går inte att bara ta in missbrukare för akut avgiftning; man måste också se till att det finns behandlingshem som de kan slussas ut till. Där finns det betydande luckor. För det andra struntar man i dag i de svåraste fallen, därför att de inte kommer frivilligt. Dem låter man därför vara, — Nr 32 och det är kanske de som så småningom blir sådana här desperados. Tisdagen den En tredje fråga är naturligtvis de förebyggande insatserna. Jag skall 2 december 1975 inte uppehålla mig vid dem. Justitieministern brukar själv tala om dem, och jag delar uppfattningen att det är oerhört viktigt med fritidsaktiviteter.. Om åtgärder mot för ungdomar så att man tidigt kan länka in dem på andra sysselsättningar — narkotikamissbruoch förhindra att de hamnar i narkotikagäng. ket Jag är ledsen, herr talman, om jag gått litet utanför ämnet, men jag tycker att det är viktigt att klargöra att jag inte anser att detta är en angelägenhet enbart för polisen utan att det spänner över stora områden. Jag är alltså inte nöjd med herr justitieministerns svar när det gäller konstaterandet att för dagen behövs inga ytterligare åtgärder. Jag tror det skulle finnas anledning att nu göra en satsning i stil med den vi gjorde 1969. Funnes det inte anledning att rekommendera länspolischeferna att försöka få ett samråd inom länen med kommunernas socialvårdsinrättningar, med skolan, med polisen, med kriminalvården, med föräldraföreningarna för att se om man inte på en gemensam front kunde vidta åtgärder mot narkotikamissbruket? Vore inte det någonting som herr statsrådet kunde instämma i? Och vore inte en förstärkning, eventuellt kombinerad med en omprioritering av polisens resurser, också någonting som ni kunde finna anledning att överväga? När det gäller det andra allvarliga problemet, narkotikasituationen på kriminalvårdsanstalterna, konstaterar statsrådet att narkotikamissbruk förekommer i en utsträckning som inte kan anses acceptabel. Jag skulle kanske kunna fråga vilken nivå som är acceptabel. Jag föreställer mig att herr statsrådet delar min uppfattning att målsättningen bör vara narkotikafria anstalter. Men i dag är läget det att narkotikamissbruket utgör ett massivt problem på praktiskt taget alla kriminalvårdsanstalter. Nu säger statsrådet att man har visitationsverksamhet och särskilda visitationspatruller. Det är riktigt att det förekommer, men man utför visitationerna väldigt olika på olika anstalter. Det förekommer också ofta att besök är helt obevakade och helt okontrollerade.

En sak som jag faktiskt hade väntat mig att justitieministern skulle ha uppmärksammat i sitt interpellationssvar var justitieombudsmannens uttalande att kroppsvisitation endast får ske när misstanke föreligger om narkotikabrott. Och inte ens om vederbörande är dömd för narkotikabrott presumerar man en sådan misstanke utan det skall dessutom ha hänt någonting som gör att man verkligen konkret kan misstänka att smuggling förekommer. När JO dragit upp sådana riktlinjer kan man inte kom 61 ma förbi dem. Det leder, som jag ser det, i praktiken till att man på en anstalt inte tillräckligt effektivt kan kontrollera förekomsten av narkotika, eftersom man först måste ha en verklig misstanke om att smuggling förekommer, och det har man inte alltid. Vad jag nu har sagt gäller också i fråga om brevgranskning. Man får inte heller granska brev såvida man inte skäligen kan misstänka att det förekommer smuggling av narkotika. Jag skulle direkt vilja fråga justitieministern: Överväger ni inte att försöka få till stånd en ändring av bestämmelserna, ett förtydligande så att man verkligen kan försäkra sig om en sådan kontroll och därmed få en rimlig chans att stoppa narkotika på anstalterna? Jag har tidigare föreslagit att det också skulle införas en kemisk urinkontroll på de intagna — det tycker jag inte skulle vara en särskilt kränkande metod -— för att därmed enkelt kunna kontrollera om de intagna på anstalterna var narkotikamissbrukare eller inte. Jag kanske inte skall fördjupa mig i den frågan, men jag tycker själv att det är ett bra förslag, och det har på sina håll i Amerika tillämpats med utomordentligt stor framgång. Jag vet inte om justitieministern har övervägt den frågan och i så fall vilken inställning ni har till den. Det finns ju en hel del exempel på missförhållanden på våra anstalter. Jag vet inte hur informationen är, men jag har samlat ihop några små stickprov för att visa att situationen kanske inte alltid är så bra som justitieministerns svar skulle kunna ge vid handen. I en cell i en av våra anstalter hade man t.ex. blå och röda lampor, man hade litet soft music, man lät rökelse strömma genom rummet och man satt på golvet och rökte sina haschpipor. Detta skedde alltså utan att någon åtgärd vidtogs. En person hade lyckats rymma från anstalten, och när hans cell undersöktes fann man att en massa tegelstenar var bortplockade och instaplade i garderoben. Internen hade kunnat rymma genom hålet, eftersom personalen inte tyckte att det fanns anledning att gå in i cellen och titta, ännu mindre i garderoben. I en annan cell hittade man under en säng 50 liter hembränt. Det gällde här inte knark, men jag vill nämna det som ett exempel på vilka missförhållanden som kan finnas. En komplett inbrottsutrustning med kofot och rörtång hittades i en annan cell. En person som var dömd för grovt narkotikabrott fick permission för att sitta i rätten och lyssna när hans kumpaner ställdes inför rätta, och han kunde på så sätt kontrollera att de inte tjallade. Jag undrar om detta kan anses vara riktigt. Det stod i tidningen häromdagen att polisen i Hagfors måste lyfta ut en intagen från Kumlaanstalten för utredning därför att han var misstänkt för att driva en omfattande handel med hasch inom anstalten. Jag vill också säga till justitieministern att jag liksom han ibland får besök av olika grupper av människor, och för en tid sedan besöktes jag av en stor grupp från olika kriminalvårdsanstalter. De sade att läget var ganska förtvivlat för närvarande. Misskötsamhet av olika slag, såsom misskötta permissioner när internerna kom tillbaka nerknarkade eller nersupna, anmäls som sig bör till styresmannen, men det händer ingenting. Ärendena läggs på hög, och det blir ingen åtgärd. Dessutom vet de intagna att det inte spelar någon roll vad de gör, eftersom inga åtgärder vidtas. Jag vet inte i vilken utsträckning mina exempel kan anses vara allmängiltiga. Vissa av dem är kanske speciella, men jag tror att det är allmängiltigt att kontrollen på våra anstalter inte fungerar såsom riksdagsbeslutet avsett. Speciellt besvärligt är det naturligtvis på våra lokalanstalter, där man nu har placerat många grovt belastade personer som sprider narkotikamissbruket till de andra intagna. Detta gör att situationen blir ohållbar, och jag tycker att det är att beklaga att herr justitieministern i sitt svar inte har något annat besked att ge mig än att inga åtgärder för dagen är aktuella.

Herr talman! Narkotikaproblematiken är mycket allvarlig. För någon vecka sedan diskuterade vi dessa problem med socialministern i en interpellationsdebatt. Då som nu förvånades jag något över de uttalanden som gjordes i interpellationssvaren. I dessa uttalanden ger man uttryck för åsikten att problemet inte ser ut att vara särskilt allvarligt eller — som det står på något ställe i det svar som justitieministern avgav i dag —- att läget är normalt. Läget är inte normalt när det gäller denna fråga. Det är, herr justitieminster, i dag liksom för 14 dagar sedan faktiskt mycket allvarligt. Jag vill gärna framhålla detta uttryck därför att jag än en gång via kontakter har fått alldeles färska uppgifter om situationen, och jag delar i mycket stor utsträckning fru Kristenssons uppfattning angående bl.a. spridningen av narkotikan inte bara till städerna utan även till andra större och mindre tätorter. Det är uppenbart att narkotikan också där i dag är ett mycket stort problem. Om detta inte är något stort problem, varför tillsätter då polisen sektioner som har till uppgift att försöka komma till rätta med problematiken på dessa orter? Här nämndes ett stort antal platser. De platserna stämmer, det är säkert många fler. Jag skall inte räkna upp dem igen, det finns ingen anledning till det. Låt mig bara ta Skövde som exempel. Jag vet att där är utomordentligt besvärligt när det gäller narkotika. Polisen gör utomordentligt stora insatser och det har, som justitieministern kanske känner till, också bildats en s.k. narkotikasektion. Jag delar justitieministerns uppfattning att polisen gör verkligt berömvärda insatser. Dessa människor som jobbar så oerhört mycket för att komma till rätta med de här problemen är värda allt beröm, den saken är klar. Deras uppgifter är framför allt att ta langarna och gripa de ligor som hänsynslöst opererar, samtidigt skall de hjälpa till att klara missbrukarnas oerhört svåra problem. Jag är självklart också tacksam över att, efter de påtryckningar som fru Kristensson och jag gjort vid flera tillfällen om det internationella polissamarbetet så har det blivit avsevärt mycket bättre. De polisiära insatserna är, vill jag gärna understryka, rätt hyggliga i dag, men de räcker inte till. I dag är läget än en gång av den arten att det måste till ytterligare kraftfulla insatser från polisens sida för att komma någorlunda till rätta med den svåra problematiken beträffande narkotikan. Jag vet och jag tror säkert justitieministern också är informerad om att polisresurserna inte räcker till. Jag talade med ett polisdistrikt i dag där de sade sig ha stora problem därför att personalen inte klarar de stora ansträngningar som krävs för att komma till rätta bara med vissa kvarter i en stad där det finns narkotikaproblem. Till detta kommer det vi tidigare nämnde om tätortsproblematiken. En annan fråga som jag tycker man måste skärpa uppmärksamheten på — det är också en uppgift jag fått i dag från, det vill jag gärna säga, från välunderrättat håll — är heroinfrågan. Det påstås att den börjar bli mycket kritisk, bl.a. i Stockholm, och att man räknar med att heroinbruket skall spridas även till andra platser i landet.

Någon som också sysslar med det här jobbet dagligen sade till mig i dag — jag vill gärna säga det här — att tendensen går åt fel håll. Det tycker jag är en bedömning som vi skall lyssna till så att vi kan stoppa det förloppet. Om det nu är så att heroinet är på väg hit så krävs det kraftiga samhällsåtgärder från polis och sociala myndigheter. Information till skolor, föräldrar, ja till alla folkrörelser i vårt land. Nu måste det komma fram information så att vi kan hejda antalet narkotikafall i samhället — på väg att förstöra våra ungdomar och barn. Det är hög tid, herr justitieminister, att polisen får resurser som den behöver för att medverka till att lösa problemet. Jag vill också gärna ta upp det som fru Kristensson nämnde, nämligen att man på anstalterna har en acceptabel gräns. Jag skulle gärna vilja fråga justitieministern direkt: Vad är acceptabel gräns när det gäller narkotika på våra anstalter? Jag trodde att de intagna befann sig där för att få vård och inte för att få tillgång till narkotika.

Herr talman! Fru Kristensson började med några reflexioner kring personer som dömts för narkotikabrott och de ansträngningar som polisen då lagt ner. Fru Kristensson gjorde det påståendet att ”de var snart ute igen” — jag antecknade just det uttrycket. Jag hade för mig att vi skärpt straffsatserna för narkotikabrott mycket kraftigt. Jag ser ju många ärenden passera revy i departementet och kan konstatera att tre, fyra, fem, sex års fängelse numera är ganska vanligt. Om fru Kristensson menar att man snart är ute igen när man döms till tre, fyra, fem, sex års fängelse, måste jag fråga om fru Kristensson med detta anförande vill plädera för att vi skall ytterligare förlänga strafftiderna för narkotikabrott. Fru Kristensson ställde en fråga till mig som sammanhängde med interpellationsdebatten med socialministern för ett par veckor sedan, där debatten gällde om narkotikamissbruket här i Sverige i huvudsak var ett storstadsproblem eller ej. Jag kan svara fru Kristensson att jag delar socialministerns bedömning, kanske beroende på att vi har samma källor. Vi får ju lita till de uppgifter som vi kan få från polisen och sociala myndigheter och på grundval av det materialet dra våra slutsatser. Sedan kom fru Kristensson in på personalfördelningen.

Jag skulle vilja fråga fru Kristensson om fru Kristensson har tagit upp den saken i rikspolisstyrelsen, där vi numera har nöjet att se fru Kristensson som ledamot. I första hand är det ändå rikspolisstyrelsen som får bedöma hur vi skall fördela de polisresurser som finns. Vi är i departementet mycket lyhörda på den punkten när det gäller att fördela polisens resurser så vettigt som möjligt. Vidare säger fru Kristensson att arbetstidsförkortningen har inverkat. Ja, det har den givetvis gjort på hela polisområdet. Jag kan tala om för fru Kristensson att på kriminalpolissidan innebär arbetstidsförkortningen inte mer än 36 personer, om jag får uttrycka det på det viset. Det är naturligtvis en beklaglig minskning i och för sig men relativt sett är den inte särskilt betydande. Över huvud taget är det ju så, fru Kristensson, att vi har här en gång om året, på våren, att bestämma hur många nya polistjänster vi skall ha och sedan hur vi skall fördela dem på bästa möjliga sätt. Där har fru Kristensson både som justitieutskottets ordförande och som ledamot i rikspolisstyrelsen att medverka till att vi får en så rättvis fördelning som möjligt. Det finns även andra områden som polisen sysslar med där det är synnerligen angeläget att sätta in resurser. Detta är ingen lätt sak. Jag skulle kunna föreställa mig att fru Kristensson har kommit underfund med det i sin verksamhet i rikspolisstyrelsen.

Jag grundade mitt uttalande på det som redan är sagt i propositionen till nya kriminalvårdslagen. När vi i den nya lagen om kriminalvård i anstalt införde vidsträckt liberalisering beträffande besök, permission, möjlighet till frigångsarbete osv. för den allra största delen av dem som är intagna i våra fängelser, uteslöt vi, som fru Kristensson väl erinrar sig, dem som var dömda till två år och mera. Vi föreskrev att det beträffande den kategorin skulle ske en stor restriktivitet och en helt annan prövning av möjligheterna till de lättnader som de övriga i fängelserna har fått. Varför gjorde vi det, fru Kristensson? Detta var ju riksdagen och regeringen överens om. Jo, naturligtvis därför att vi beträffande den här kategorin menade att riskerna var så stora för missbruk av permissioner osv. att vi inte kunde våga oss på att ge dem dessa lättnader. Något annat har jag inte sagt. Vill fru Kristensson säga att detta är cyniskt, skall jag gärna erkänna att jag egentligen inte har någonting emot det. Det är ett konstaterande att vi beträffande den här kategorin kriminella personer inte vet någonting annat än att vi måste förvara dem. Fängelset blir i detta fall i stort sett bara en förvaring, och vi kan inte som för den stora majoriteten sätta in åtskilliga omfattande åtgärder för att underlätta anpassningen i samhället när fångarna kommer ut. För att fortsätta med frågan om narkotikamissbruk på fängelserna så säger fru Kristensson litet maliciöst att jag har anfört att det är ett missbruk som inte är acceptabelt eller att tillståndet inte är acceptabelt. Fru Kristensson säger att man skulle uppställa det kravet att det skulle vara narkotikafritt eller åtminstone uppställa ett önskemål om att det skulle vara narkotikafritt på fängelserna. Det är vi naturligtvis överens om. Men jag undrar om inte fru Kristensson också måste dela den uppfattningen att om vi skulle göra fängelserna narkotikafria, skulle det kräva sådana rigorösa bevakningsbestämmelser och sådan restriktivitet i övrigt under vistelsen i fängelserna, att jag inte tror att ens fru Kristensson skulle kunna gå med på så restriktiva regler. Det är alltid i sådana här sammanhang så att en åtgärd inte kan genomföras hundraprocentigt, utan olika intressen står alltid emot varandra. Det måste ske en avvägning. Eftersom vi inte kan genomföra så rigorösa bestämmelser att det kan bli narkotikafritt, får vi försöka att med tillgängliga medel bekämpa missbruket och de kanaler som kan finnas för att ta in narkotika i fängelserna. Herr Bengtsson i Göteborg frågade vad jag menade med acceptabelt. I och för sig är inte någon narkotika vid fängelserna acceptabel. Men så enkel är inte verkligheten. Vad jag kan förstå går det inte att tänka sig sådana åtgärder. De skulle medföra rent omänskliga förhållanden för fångarna. Vi vet ändå hur pressade de kan vara. Utbrytningen från Kumla visade att just de som är utsatta för denna större restriktivitet också blir mycket hårt pressade. Till slut riktade fru Kristensson mycket allvarliga anmärkningar mot vårdpersonalen vid våra fängelser. Det var mycket beklagligt att höra vad fru Kristensson sade om missförhållanden, som innebar att vårdpersonalen inte skulle ha iakttagit sina skyldigheter när det gäller tillsyn. Någon hade t.ex. staplat tegelsten i en garderob, i andra fall hade man rökt hasch osv. Det är mycket tråkigt om det verkligen är på det viset, och jag hoppas att fru Kristensson är beredd att lämna ut uppgifterna, så att det hela kan undersökas. Har det begåtts tjänstefel av vårdpersonalen skall det naturligtvis beivras. Jag skall inte uppehålla mig särskilt mycket vid herr Bengtssons anförande. Jag vill bara kommentera en enda punkt. Han sade sig från välunderrättat håll ha fått uppgifter om att heroin skulle ha kommit in i större utsträckning än tidigare. Vi har våra uppgifter från polisen, och om herr Bengtsson har uppgifter bör de omedelbart delges polisen så att den kan sätta in sina ansträngningar på att komma till rätta med problemet. I övrigt förstod jag inte riktigt herr Bengtssons anförande. Det var mycket för djupsinnigt för mig. Han sade någonting om att tendensen går åt fel håll. Vi kanske kunde få en litet bättre förklaring till vad det avsåg. Vad sedan gäller frågan som både fru Kristensson och herr Bengtsson var inne på, nämligen behovet av ökade resurser, är det klart att vi alla vill ha större resurser. Men det är det som vi har att här i riksdagen ta ställning till: vilka resurser vi kan ge polisen. Det är också avvägningsfrågor, som vi mycket väl vet. Vi kan inte ta upp dem förrän när vi fram på vårsidan skall behandla polisbudgeten för det kommande budgetåret.

Herr talman! Nej, herr justitieminister, jag tycker inte att man skall skärpa straffen för grova narkotikabrott. Jag tror inte att det är där problemet ligger. Vad jag menar när jag säger att de snart är ute igen är att de som lyckats rymma från anstalterna — och det är inte så få — återfinns ute i ruljangsen. Mitt uttalande gäller alltså kontrollen på anstalterna, att den här typen av brottslingar verkligen kan förhindras att rymma. På den punkten har, som justitieministern sade, både regering och riksdag varit överens om att man skulle differentiera kriminalvårdsklientelet och att man beträffande det här grövre klientelet måste vidta mer restriktiva åtgärder. I praktiken har det tydligen ändå inte fungerat helt invändningsfritt. Jag är kanske inte så förvånad över att justitieministern delar socialministerns bedömningar, för det är klart att man kollegialt bör ha samma uppfattning i regeringen, men jag menar att verkligheten talar ett annat språk än justitieministern gör. Det jag nämnde som exempel på alla de olika narkotikagrupper som finns överallt i landet på olika mindre ställen tyder väl ändå på att det måste föreligga ett narkotikamissbruk. Herr justitieministern tror väl inte att polisen bildar narkotikasektioner, innan läget blir sådant att man verkligen tycker att det är motiverat. Det är klart att vi har narkotikaproblem över hela landet. Sedan har vi frågan om en omprioritering. Jag har själv inte lagt fram något förslag till hur en sådan skall ske. Men den första tanke man har — för att spara pengar i mesta möjliga mån — är att en omprioritering kan göras. Jag vill erinra herr justitieministern om att vi från moderata samlingspartiet under de tre år som har gått sedan brottskommissionen lade fram sitt förslag regelmässigt har lagt fram motioner i riksdagen som har följt upp min reservation i kommissionen. Motiveringen för ett ökat antal polismän har hela tiden bl.a. varit att vi måste ha en ökad satsning på narkotikasidan. Herr justitieministern kan väl ändå inte mena att en ökning med fem personer på rikskriminalens narkotikasektion skulle vara tillräcklig! Att förstärka den något tycker jag faktiskt skulle vara ganska naturligt, även om jag inte nu kan ange med vilket antal det skulle ske. Med detta har vi också kommit över på ökningen av antalet polismän. Justitieministern säger nu mycket vänligt att jag som ordförande i utskottet och som ledamot av rikspolisstyrelsen har alla möjligheter att verkligen göra min stämma hörd, och det kan så vara. Men jag påstår trots allt att herr justitieministern själv har ännu bättre möjligheter att få gehör för sina synpunkter och kan få dem framförda i en proposition till riksdagen. Vad jag ville höra var just justitieministerns preliminära bedömning på den punkten. Jag menar självfallet inte att ni skall föregripa budgetarbetet, men det skulle vara av värde att veta om det döljer sig något mera bakom det litet lapidariska uttalandet om att några ytterligare åtgärder inte behövs — något som kan ge en liten förhoppning inför framtiden. Vad sedan gäller det som jag tidigare sade i polemik med herr Geijer, då denne menade att han hade givit upp hoppet om internerna i Kumlabunkern, undrar jag om inte justitieministern missförstod mig. Jag pekade på det förhållandet att vissa av dessa personer har haft en bakgrund av bra familjer och goda jobb men av tillfälligheternas spel eller på annat sätt dragits in i narkotikaproblemen. De har då börjat bli småtjuvar, sedan utvecklats till grova brottslingar och så småningom blivit sådana desperados om vilka justitieministern nu säger att han givit upp hoppet. Min slutsats var att man måste sätta in åtgärderna i ett tidigt skede och inte försöka när det i princip är för sent. Jag undrar om vi ändå inte är överens på den punkten. Jag vill inte uppmåla motsättningar där de inte finns. Vi har kanske ändå tillräckligt med motsättningar för att hålla diskussionerna vid liv. Jag vill inte påstå, herr talman, att vårdpersonalen gör sig skyldig till tjänstefel, men jag vill hävda att det är en anda på våra fångvårdsanstalter som gör att man inte riktigt vet vad man har rätt att göra och inte får göra. Man känner kanske inte att man har stöd från kriminalvårdsstyrelsen eller från justitiedepartementet. Det vore utomordentligt angeläget om justitieministern själv vid något tillfälle ville klargöra att man när det gäller exempelvis narkotikabrottslingar eller personer som missbrukar narkotika måste tänka sig strikta regler. Det måste ges rekommendationer till anstalterna om hur man skall förfara. På den punkten har vi tidigare haft en debatt, där vi tyvärr stannade i olika uppfattningar, men jag hävdar fortfarande att sådana rekommendationer beträffande behandlingen av narkotikamissbrukare på olika anstalter, inte enbart på Kumla och i Norrköpingsfängelset utan generellt, borde vara angelägna. Vidare saknar jag faktiskt en reaktion från justitieministern på min mycket seriösa fråga om justitieombudsmannens tolkning av bestämmelserna om rätt att göra kroppsvisitering och utöva brevcensur. Detta är utomordentligt allvarliga frågor, och jag hade hoppats att justitieministern skulle säga att vi kan undersöka om vi kan undanröja de nuvarande möjligheterna och införa den kontroll som behövs för att om möjligt förhindra att narkotikan kommer in på anstalterna. Till slut vill jag, herr talman, fästa uppmärksamheten på vad justitieministern sade i samband med domstolsverkets öppnande. Ni sade då att rättvisan inte längre får kosta vad den kostar utan att man måste göra prioriteringar. Jag vill vända på steken och fråga: Får brottsligheten kosta de enskilda och samhället vad den kostar? När det gäller kostnaderna för brottsligheten vet både justitieministern och jag att narkotikaoch alkoholproblematiken är en dominerande orsak till den brottslighet som vi i dag upplever. Den kostar oändligt mycket pengar och ställer till mycket elände i samhället. Därför tycker jag att en satsning på det området verkligen borde vara motiverad i det långa loppet. Det har samhället och den enskilde nytta av både mänskligt och ekonomiskt.

Herr talman! Jag riktade, herr justitieminster, i mitt samtal med socialministern anmärkningar och kritik mot socialstyrelsen. Jag riktar exakt samma anmärkningar och kritik mot rikspolisstyrelsen. Jag är också tveksam till statsrådets bedömningar, var ifrån ni än får era uppgifter. Verkligheten är nämligen enligt mina informationer, som jag får från källor som dagligen sysslar med fältarbetet, helt annorlunda än den som ni beskrivit i ert interpellationssvar. Om bedömningarna kommer från socialministern eller justitieministern är i det fallet likgiltigt. Justitieministern påstod att jag sagt att tendensen går åt fel håll. Ja, det gör den väl. När narkotikafallen ökar och när polisresurserna inte räcker till, när de socialvårdande myndigheterna ser problemen bli större och större — då tycker jag att tendensen går åt fel håll, det är väl alldeles klart. Justitieministern sade att om jag visste mera om heroinsituationen, skulle jag meddela polisen. Ja, självfallet! Får jag då bara säga att det finns anledning för justitieministern och andra ansvariga att ta kontakt med narkotikasektionerna i bl.a. Stockholm och Göteborg, så att ni kan få höra vad de i dag säger om heroinsituationen.
Herr talman! Jag har noterat att jag kan instämma med fru Kristensson på flera punkter i hennes senaste anförande. Först och främst behöver vi väl inte tvista om huruvida narkotikaproblemet i huvudsak är ett storstadsproblem eller inte. Givetvis ligger såvitt jag förstår i socialministerns bedömning att han är fullt på det klara med att det finns narkotikaproblem över hela landet, och att det ibland blossar upp sådana problem på sina håll är ett faktum som bara är att konstatera. Men vi har nog båda genom de upplysningar vi får på ömse håll i våra departement bibringats uppfattningen att de — i varje fall i dag — i huvudsak är stor stadsproblem. — Sedan kan vi naturligtvis tvista hur mycket som helst om vad som kan menas med uttrycket ”huvudsak”. Jag vill också gärna ge fru Kristensson det erkännandet att både hon och övriga moderater alltid har begärt flera poliser än vi övriga partier. Nu förstår jag litet bättre vad fru Kristensson menade när hon sade att jag inte hade något konkret förslag att framlägga i dag. Om fru Kristensson menade att vi skulle vara främmande för att i budgetpropositionen framlägga förslag om flera poliser, vill jag svara att vi just håller på att diskutera hur stort behovet kan bedömas vara mot bakgrund av, å andra sidan, de ekonomiska resurser vi har. Fru Kristensson begär givetvis inte att jag skall tala om här vad som kommer att stå i budgetpropositionen om någon månad, men jag kan försäkra att vi i våra överväganden om polisresurserna bl.a. har haft narkotikaproblemet med i bilden. Som bekant finns det dock inom polisen även andra områden där det anses ytterst angeläget att kunna öka resurserna. I övrigt tycktes vi i stort sett vara överens, även om fru Kristensson ville påstå att det var ett cyniskt uttalande av mig. Jag har i många sammanhang framhållit att jag tror att en del av dem som går ut och in i våra fängelser är vad jag brukar kalla ”söndervårdade”. De har ända sedan de kom in i ungdomsvårdsskolorna blivit så vårdade att det för många av dem tycks vara oerhört svårt att klara sig i samhället. Jag säger inte att det är på det sättet hundraprocentigt, men det finns många fall där men kanske kan våga sig på den något generella beteckningen ”söndervårdade”. Men jag har i samma andetag också sagt att det därför är skäl att sätta in större insatser för att förebygga att människor kommer in i den karusellen och blir söndervårdade. Vi är ju överens om att vi skall rikta uppmärksamheten på ungdomsgenerationen — det är bättre att stämma i bäcken än i ån, för att nu uttrycka det mycket kortfattat. Jag är säker på att vi är ense i den synen. Här kommer jag in på frågan, om åtgärderna mot brottsligheten får kosta vad de kostar. Det är just förstärkta och ökade insatser när det gäller ungdomarna som jag tror på sikt — inte i dag, för det tar tid — måste kunna ge en stor utdelning, när vi nu har börjat mera allmänt uppmärksamma att det är där vi verkligen skall sätta in resurser. Till slut: Jag är mycket ledsen, fru Kristensson, över att behöva säga att jag inte har läst det JO-utlåtandet som fru Kristensson talar om. Jag får väl forska efter det och se var det kan finnas någonstans.
Herr talman! Jag är tacksam för vad justitieministern har sagt över huvud taget i detta inlägg och i synnerhet för det senaste beskedet. Om min skildring är riktig — vilket jag tror — hoppas jag att justitieministern nu skall finna anledning att överväga åtgärder, så att man kan få effektiv kontroll på kriminalvårdsanstalterna när det gäller narkotikaklientelet.

Herr talman! Fru Kristensson har frågat mig om jag vill redogöra för vilka åtgärder regeringen har vidtagit med anledning av riksdagens uttalanden i vissa särskilda fall som anges i interpellationen, utöver vad som kan utläsas ur regeringens skrivelser till riksdagen med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser. Jag skall gärna lämna den begärda redogörelsen och behandlar därvid de olika frågorna i den ordning de har tagits upp i interpellationen. I betänkandet 1972:12 med anledning av propositionen med förslag till rättshjälpslag m.m. behandlade justitieutskottet en motion där det föreslogs att bestämmelser skulle utfärdas angående rätten att driva verksamhet under beteckningen ”juridisk byrå”. Utskottet uttalade att det självklart är angeläget att den rättssökande allmänheten inte genom illojala förfaranden förleds att i rättssaker anlita biträde utan erforderliga kunskaper. Utskottet pekade på olika möjligheter till ingripande genom straffrättsliga och liknande medel. Utskottet uttalade vidare att genomförandet av rättshjälpsreformen torde få till följd att utrymmet för sådana juridiska byråer som avsågs i motionen blev mindre samtidigt som allmänhetens insikter om möjligheterna till kvalificerad rättshjälp skulle bli större. Trots de möjligheter till ingripande som sålunda stod till buds antog utskottet att det kunde förekomma åtskilliga fall där mer verkningsfulla åtgärder behövdes. Denna fråga borde enligt utskottet utredas närmare inom regeringens kansli och förslag i ämnet föreläggas riksdagen i lämpligt sammanhang. Enligt min mening får man inte underskatta betydelsen av rättshjälpsreformen som remedium mot ”kvacksalveri” i juridiska angelägenheter. Flertalet medborgare har numera möjlighet att få rättshjälp i de flesta slag av rättsliga angelägenheter. I varje ärende om rättshjälp prövas det föreslagna juridiska biträdets kvalifikationer. Om rättshjälpsnämnden inte anser att viss person — jurist eller inte — håller måttet uppmanas den sökande att vända sig till annat biträde som kan godtas. Till följd av denna individuella lämplighetsbedömning har utrymmet för ovederhäftiga juridiska byråer blivit högst begränsat, i synnerhet som allmänheten numera torde ha getts god information om de möjligheter till kvalificerat bistånd som står till buds genom rättshjälpssystemet. Denna bedömning bekräftas av att det inte vid någon av de undersökningar som har företagits rörande rättshjälpsreformen har framkommit något som tyder på att behov skulle föreligga av särskilt skydd för beteckningen juridisk byrå. Vad jag nu har sagt rör visserligen direkt endast dem som kan vara berättigade till rättshjälp enligt rättshjälpssystemet. Enligt min uppfatt ning saknas dock all anledning till antagande att företagare eller personer med sådana inkomster att de inte kan komma i åtnjutande av rättshjälp skulle vara benägna att söka juridisk hjälp hos de byråer det här är fråga om. Mot den nu angivna bakgrunden har jag hittills inte funnit anledning att lägga fram förslag om särskilda åtgärder rörande rätten att driva verksamhet under beteckningen juridisk byrå. I motion till 1972 års riksdag framfördes önskemål om att det i brottsbalken skulle införas en allmän bestämmelse om skyldighet att bistå annan i nödsituation. Justitieutskottet fann i betänkandet 1972:18 att det inte förelåg tillräckliga skäl för en begäran om lagstiftning i enlighet med motionärernas vittsyftande förslag. Utskottet ville emellertid inte motsätta sig att en begränsad översyn av hithörande spörsmål kom till stånd i lämpligt sammanhang. En sådan översyn borde enligt utskottets mening i huvudsak ha avseende på trafiklagstiftningen. Den borde i främsta rummet inriktas på frågan om att utsträcka straffansvaret för smitning till att avse inte endast den som obehörigen avlägsnar sig från en trafikolycksplats utan även den som stannar kvar men undandrar sig att efter förmåga hjälpa skadad eller nödställd. Som framgår av vad justitieutskottet närmare anförde i sitt betänkande bör vid övervägande av hithörande spörsmål noga beaktas de föroch nackdelar som är förenade med införandet av ett straffrättsligt ansvar för underlåtenhet att bistå annan i nödsituation. Även om en översyn begränsas till trafiklagstiftningen, berör den frågor av principiell och delvis komplicerad natur. Det har hittills inte förelegat något lämpligt sammanhang i vilket en översyn av den aktuella frågan skulle kunna passas in. Så snart det lämpligen kan ske avser jag emellertid att ta ställning till formerna för en översyn. I betänkandet 1973:3 har justitieutskottet framställt önskemål angående avfattningen av villkorlig dom och dom på skyddstillsyn när fråga om avräkning av häktningstid m.m. kan uppkomma. Vad utskottet anfört har beaktats genom kungörelsen om ändring i 1971 års cirkulär till hovrätterna och tingsrätterna om avfattning av dom och slutligt beslut i brottmål, m.m. Jag kan tillägga att jag nyligen som ett led i den normalt återkommande översynen av bestämmelserna om avfattning av dom m.m. har velat ytterligare fästa domstolarnas uppmärksamhet på hithörande frågor. Vissa tillägg till bestämmelserna har därför gjorts. I justitieutskottets betänkande 1973:28 berörs frågan om häktning vid förvisning av utlänning. Denna fråga kommer att behandlas av den utredning som enligt regeringens bemyndigande skall tillsättas av statsrådet Leijon med uppgift att göra en översyn av utlänningslagstiftningen. Justitieutskottet uttalade i betänkandet 1973:38 med anledning av förslag till vapenlag m.m. att man borde skärpa den i förordningen om explosiva varor upptagna straffbestämmelsen beträffande bristfällig förvaring av ammunition hos vapenhandlare. Önskemålet har tillgodosetts genom lagen om explosiva och brandfarliga varor, som har antagits av riksdagen i år på grundval av regeringens proposition 1975:8. — Nr 32 I lagens 3 § finns sålunda en straffbestämmelse enligt vilken vapenhandlare som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter vad som är föreskrivet om förvaring av ammunition döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Om regeringens Efter förslag av justitieutskottet i betänkandet 1974:1 hemställde riks — åtgärder med dagen om utredning och förslag angående vidgad ersättning till brotts — anledning av vissa offer. Med anledning härav tillsattes förra året den s.k. brottsskade = riksdagens uttalanutredningen, som fick utll uppgift att lägga fram förslag till ett ersätt — den ningssystem som bättre än f. n. tillgodoser önskemålet att ge ekonomiskt skydd åt personer som drabbas av skada genom brott. Enligt direktiven skall utredningsarbetet i första hand ta sikte på att bygga ut de nuvarande möjligheterna till ersättning för personskador. Utredningen skall emellertid också pröva, om ersättningssystemet bör vidgas till att avse ersättning för sakskador. I utredningens uppdrag ingår vidare att pröva vilket eller vilka organ som bör ha hand om ersättningsprövningen. I februari 1975 utvidgades utredningens uppdrag till att avse även frågan om statlig ersättning för skada som drabbar omyndig genom förskingring eller liknande brott av förmyndare eller god man. Även denna del av utredningsuppdraget tillkom på begäran av riksdagen. Enligt direktiven bör utredningen arbeta skyndsamt. Utredningen räknar också med att kunna lämna sitt betänkande under våren 1976. Justitieutskottets betänkande 1974:2 föranledde riksdagen att bl.a. göra ett tillkännagivande om utredning av möjligheterna att ersätta isolering med andra åtgärder m.m. Jag kan på den punkten meddela att vissa förberedande undersökningar pågår. Sedan dessa undersökningar har avslutats kommer regeringen att ta ställning till frågan om utredningsarbetets bedrivande. I det nyssnämnda utskottsbetänkandet behandlades också frågan om ökad insyn i anstaltsverksamheten m.m. Denna fråga togs upp av övervakningsnämndsutredningen, som redovisade resultatet av sina överväganden i betänkandet Kriminalvårdens nämnder. Utredningen fann att om det ansågs föreligga behov av ökad insyn i anstalterna, så borde detta tillgodoses på annat sätt än genom medverkan av övervakningsnämnderna. Remissbehandlingen av betänkandet har just avslutats. Frågan om insyn i anstaltsarbetet övervägs också av utredningen om personalens arbetsuppgifter vid kriminalvårdens anstalter. Denna utredning beräknas ha avslutat sitt arbete under första halvåret 1976. Regeringen får då ta ställning till hur den av riksdagen väckta frågan skall behandlas i fortsättningen. Med anledning av vissa motioner tog justitieutskottet i betänkandet 1974:5 upp frågorna om inrättande av dels frigångshem för kvinnliga intagna, dels ett inackorderingshem i Jönköping. Regeringen har den 26 april 1974 överlämnat utskottsbetänkandet till kriminalvårdsstyrelsen för beaktande i styrelsens planeringsarbete. I betänkandet 1974:22 har justitieutskottet tagit upp frågan om för 173 fattningsreglering av s.k. sökregister vid allmän domstol. Ett förslag till lösning av denna fråga har nyligen avgetts av domstolsverket. Förslaget remissbehandlas f.n.

Herr talman! Jag vill tacka herr justitieministern för det utomordentligt långa och fylliga svaret på min interpellation. Jag kanske ändå skall börja med att säga att interpellationen inte får uppfattas som något försök att pricka herr justitieministern för underlåtenhetssynder. Någon kunde måhända ha hittat andra offer i så fall, där underlåtenhetssynderna hade varit mera graverande än vad de här är. Men jag tror att herr justitieministern förstår mig om jag säger, att när man har ägnat intresse åt olika frågor i utskottet och när riksdagen har följt utskottets intentioner, så är det naturligt att man har intresse av att följa upp hur besluten har verkställts. Det är alltså i första hand inte ett intresse att påvisa att någonting inte har gjorts utan snarare ett intresse från min sida att få veta om det har gjorts någonting och vad som i så fall har gjorts. Det föreligger, som jag påstår, onekligen ett kommunikationsproblem mellan departement och resp. utskott. I det sammanhanget kanske jag får säga herr justitieministern att vi i justitieutskottet ser fram emot det besök som vi kommer att få göra på departementet någon gång på vårkanten, för jag tror att vi då får tillfälle att diskutera just sådana här kommunikationsproblem på ett mera personligt och informellt sätt. I den här listan som jag har gjort upp kunde jag väl i och för sig ha tagit med några fler saker. Jag har ansträngt mig att sovra för att den inte skulle bli så lång, men jag kunde möjligen ha nämnt att riksdagen redan 1966 ansåg att en utredning om de häktades situation borde kopplats samman med en utredning om behandlingslagstiftningen. Så blev nu inte fallet, och egentligen är det att beklaga att man inte kunde lösa de frågorna på en gång. Vi ansåg vidare i våras att ersättningen till övervakare var i behov av en översyn vad beträffar dels beloppens storlek, dels behovet av att få till stånd ett smidigare ersättningssystem. Nu var det alltså i våras vi fattade det beslutet, och rimlig tid måste departementet naturligtvis få på sig för övervägande. Men detta är också en fråga som vi har hängande i luften. Möjligheten att få medborgarvittnen har ju varit aktuell i riksdagen under många år. Det började under 1967, tror jag, och sedan har den varit aktuell 1970 och 1971. År 1972 fick vi upplysning från departementet att frågan skulle klaras inom kort. Nu har den hänskjutits till den utredning som görs om polisens arbete. Vi vet inte hur länge det kommer att dröja innan behandlingen av frågan är färdig, men det är i varje fall exempel på ett ärende som har fått ta väldigt lång tid. Jag vill också gärna säga till herr statsrådet att i samtliga dessa fall står ett enigt utskott bakom förslagen, med undantag för betänkandet 1974:2 som avser utredning av möjligheterna att ersätta isolering med Nr 32 andra åtgärder; där var det en reservant som ansåg att man över huvud Tisdagen den taget skulle slopa isoleringen. Men i övrigt var utskottet alltså helt enigt. 2 december 1975 I tre av de angivna fallen grundar sig förslagen på moderatmotioner, i två fall på motioner från socialdemokratiskt håll, i ett fall på en motion - Om regeringens från centerpartistiskt håll, i ett fall på en fyrpartimotion väckt av so = åtgärder med cialdemokrater, centerpartister, folkpartister och moderater, i tre fall på — anledning av vissa en moderatoch folkpartimotion och i ett fall på ett utskottsinitiativ. — riksdagens uttalan Jag nämner detta bara för att klargöra att jag inte är ute i några par = den tipolitiska ärenden, utan jag vill bara få klarhet i hur riksdagens beslut har verkställts. Om jag sedan får kommentera de olika punkterna något, så tar jag först frågan om bestämmelser angående rätten att driva verksamhet under beteckningen juridisk byrå. Där har riksdagen uttalat att den frågan borde utredas närmare inom regeringens kansli och att riksdagen förväntar ett förslag från regeringen i lämpligt sammanhang. Nu säger herr statsrådet att det enligt hans mening inte finns någon anledning att göra en sådan utredning och att det alltså f. n. inte är aktuellt med något förslag. Jag konstaterar då bara att riksdagen här har uttalat att man finner det angeläget med ett förslag, och då kan jag inte förstå att herr statsrådet utan vidare kan säga att han tycker inte det, och därför blir det ingenting av med det hela. En tanke vore väl att herr statsrådet i samband med propositionen om rättshjälpslagen, som vi nu behandlar, kunde ha bakat in denna mycket begränsade fråga. Av regeringens skrivelse nr 3 framgår dessutom att denna fråga är avskriven, och när herr statsrådet här säger att regeringen hittills inte har funnit anledning att lägga fram förslag, så får jag väl tolka det så att ärendet egentligen är avskrivet. Men även om frågan inte är stor tycker jag ändå att statsrådet har visat någon nonchalans mot riksdagens begäran att företa en utredning och framlägga förslag. Sedan har vi frågan om att bistå annan i nödsituation. Där säger herr statsrådet att det hittills inte har funnits något lämpligt sammanhang i vilket en sådan översyn kunde göras. Ja, det är möjligt. Men tre år har ändå gått sedan riksdagen gjorde detta uttalande. Skall sedan en översyn göras, så tar det sin tid, och innan ett förslag kan läggas fram tar det ännu längre tid. Därför är det naturligt att man kan känna någon otålighet över förseningen. I regeringens skrivelse sägs att dröjsmålet beror på regeringens prövning, och det gör det uppenbarligen. Men det finns kanske då anledning hoppas att man någon gång skall kunna finna något lämpligt sammanhang att ta upp frågan i och att det inte skall dröja alltför länge innan vi kan få denna fråga ur världen. Vad sedan beträffar frågan om avräkning av häktningstid, så är det en speciell historia. När vi behandlade det ärendet i justitieutskottet trodde vi oss förstå att det kunde komma att skapa problem, om man inte i administrativ ordning utfärdade tydliga bestämmelser om hur dom och beslut i brottmål skulle avfattas. Där borde det skapas större klarhet, 75 ansåg vi. Nu vet jag inte om det har utfärdats några sådana föreskrifter, men jag vet ändå att JO vid sina inspektioner på landets tingsrätter har funnit att man vid samtliga tingsrätter som han inspekterat har haft vissa problem i detta sammanhang. Man har inte haft några klara regler att gå efter, och därför har det begåtts misstag vid samtliga dessa tingsrätter. Vanligen har felen då varit av den beskaffenheten att de verkat till nackdel för de dömda. Jag tycker därför att det är beklagligt att man inte mera har uppmärksammat utskottets tydliga anvisningar om att här finns det ett praktiskt problem som snarast borde lösas, så att vi sluppit dessa negativa konsekvenser. Vad sedan angår häktning vid förvisning av utlänning är den frågan kanske ett typfall. Där har utskottet och riksdagen 1973 begärt en utredning, och vi sade då att ärendet brådskade. Men det dröjde över två år innan en utredning tillsattes. Där hade det väl varit lämpligt att låta häktningsutredningen se på frågan — eller också kunde man väl ha tagit med denna mycket begränsade problematik i den utlänningslagstiftning som nu behandlas. Det är visserligen inte herr statsrådets bord — som justitieministern också hänvisade till är det statsrådet Leijon som har till uppgift att göra en översyn av utlänningslagstiftningen — men jag tycker att den frågan är dels så brådskande, dels så pass enkel att lösa att det är beklagligt att regeringen inte har funnit anledning att baka in den i häktningsutredningen eller att på annat sätt skaffa fram förslag tidigare. Nu skall den hänskjutas till utlänningslagstiftningen, en utredning som just har tillsatts och för vilken direktiven kanske ännu inte är klara. Då vet man ju inte hur lång tid detta bagatellartade ärende kan ta, innan vi kan förvänta en lösning. När det sedan gäller frågan om bristfällig förvaring av ammunition hos vapenhandlare skall jag uppriktigt säga att den inte borde ha varit med. Som justitieministern säger har justitieutskottets önskemål på denna punkt tillgodosetts genom lagen om explosiva och brandfarliga varor. Jag hade förbisett att den saken fanns med i det lagförslaget, som riksdagen dessutom har antagit. Det var dock inte justitieutskottet som behandlade det; jag tror t.o.m. att det av någon anledning var konstitutionsutskottet. På den punkten har jag bara att säga att vårt önskemål är tillgodosett. När det gäller frågan om utredning och förslag om vidgad ersättning till brottsoffer har jag i och för sig ingen invändning att göra mot justitieministerns handläggning av frågan. Man har följt de direktiv som utskottet preciserade i sitt betänkande och som riksdagen godtog. Direktiven säger att utredningen skall arbeta skyndsamt. Men utskott och riksdag ansåg att det borde innebära att man om möjligt fick en proposition år 1975. Nu uppstår en försening av dessa ärenden genom att departementet icke tillräckligt tydligt för utredningen har understrukit att ärendet brådskar. Justitieministern säger att betänkandet kommer våren 1976, och det betyder att proposition är att vänta tidigast hösten 1976. Det blir alltså en försening med ett år. Detta är ändå en gammal fråga. Den aktualiserades första gången i Nr 32 riksdagen så tidigt som på 1940-talet. Den har sedan varit aktuell med Tisdagen den jämna mellanrum. Jag hoppas att justitieministern delar vår uppfattning, 2 december 1975 att frågan om ersättning till brottsoffer är angelägen och att den därför också är brådskande. Om regeringens Jag beklagar alltså att herr justitieministern inte i direktiven eller på — åtgärder med annat sätt gjort klart för utredningen att detta verkligen är ett brådskande = anledning av vissa ärende. Det är inte okänt — det har visat sig i andra frågor — att regeringen = riksdagens uttalanhar alla möjligheter att påverka utredningar i detta avseende. När det — den gäller frågor som man verkligen vill ha fram inom viss tid brukar man också kunna få sin vilja igenom. Sedan har vi frågan om möjligheterna att ersätta isolering med andra åtgärder. Låt mig uppriktigt säga att jag är något förvånad över justitieministerns handläggning av det ärendet. Jag trodde faktiskt att justitieministern delade vår uppfattning att man bör försöka undvika isolering och ersätta isolering med andra åtgärder. När vi i våras hade en hearing med kriminalvårdsstyrelsen fick vi veta att man hade börjat göra vissa förberedande undersökningar för att få klart för sig frekvensen av isoleringsåtgärder. Nu säger justitieministern att sådana förberedande undersökningar fortfarande pågår. Herr statsråd, hur länge skall de pågå, när kan man vänta sig att en utredning tillsätts? Kommer det någon utredning? Jag trodde faktiskt inte att den saken skulle möta något motstånd i justitiedepartementet utan tvärtom att den skulle stimulera departementet att också här försöka påskynda aktiviteterna. När det sedan gäller frågan om en ökad insyn i anstaltsverksamheten vill jag bara konstatera att övervakningsnämndsutredningen, som nu har redovisat sitt förslag i betänkandet Kriminalvårdens nämnder, har tagit upp denna fråga. Men utredningen har inte tagit upp den på direktiv av justitieministern utan på eget initiativ. Man har faktiskt råkat läsa justitieutskottets betänkande och konstaterat riksdagens beslut. Trots att man inte hade direktiv att göra det tog man upp saken till prövning men fann inte anledning att framlägga något förslag. Nu säger justitieministern att frågan också övervägs av utredningen om personalens arbetsuppgifter vid kriminalvårdens anstalter. Men såvitt jag vet har inte heller den utredningen direktiv från justitieministern att överväga denna fråga. Jag tillåter mig att tvivla på att en utredning om personalens arbetsuppgifter verkligen naturligen tar upp frågan om en ökad insyn i anstaltsverksamheten. Min fråga till justitieministern är här: Är statsrådet beredd att ta ett initiativ i denna fråga i enlighet med riksdagens beslut för att verkligen få till stånd en utredning och ett förslag om en ökad insyn i anstaltsverksamheten? Jag tror — och riksdagen har trott — att detta skulle gagna kriminalvården och att det vore mycket angeläget. Så till frågorna om frigångshem för kvinnliga intagna resp. ett inackorderingshem i Jönköping. I regeringens skrivelse av år 1975 sägs det att detta ärende är slutbehandlat. Men av den skrivelsen framgår 77 inte vad justitieministern nu redovisat i sitt interpellationssvar, nämligen att ni har överlämnat utskottsbetänkandet till kriminalvårdsstyrelsen för beaktande i styrelsens planeringsarbete. Jag har bara att tacka för informationen men konstaterar att vi alltså inte på annat sätt kunde få en sådan här information. Beträffande frågan om författningsreglering av sökregister vid allmän domstol har det i regeringsskrivelsen 1975 sagts att den är beroende av regeringens prövning. Men först nu får vi veta att ett förslag till lösning av frågan har avgivits av domstolsverket och är föremål för remissbehandling. Sammanfattningsvis vill jag säga att jag tycker att den här redovisningen ger besked om att informationerna mellan departement och utskott inte fungerar tillfredsställande. För det är väl inte meningen att det skall behövas ett forskningsarbete för att få fram vilka åtgärder regeringen har vidtagit med anledning av riksdagens beslut? Jag vill också framhålla för herr justitieministern att en del motioner kanske skulle kunna undvikas eftersom de väcks just därför att motionärerna inte har vetskap om de åtgärder som är vidtagna. Jag tror därför att riksdagsarbetet skulle kunna förenklas om vi fick information om konkreta åtgärder som har vidtagits. Dessutom borde väl departementet ha ambitionen att utan onödig tidsutdräkt vidta nödvändiga åtgärder när riksdagen har uttalat sig i olika frågor. Jag vill inte påstå att de frågor som jag har tagit upp är särskilt graverande, men jag påstår alltså att det i vissa fall har dröjt onödigt länge medan det i andra fall har varit kommunikationsproblem. En fråga som jag kanske kan ställa till herr talmannen, som inte kan svara på frågan, är: Hur vore det om man i anledning av grundlagsreformen, enligt vilken riksdagen nu är ensam lagstiftande och enligt vilken all makt skall utgå från folket, tänkte sig att vi fick ett riksdagens utredningsorgan? Riksdagen kunde där bedriva sin egen utredningsverksamhet i vissa frågor. Skulle inte det kunna förenkla problemen? Är inte det en tanke, värd att överväga? Jag kan som sagt inte begära att herr talmannen skall svara på frågan; jag vill bara föra fram den som ett förslag. Jag tackar återigen herr justitieministern för svaret.
Herr talman! Fru Kristensson började med att beklaga sig över att kommunikationerna mellan justitieutskottet och justitiedepartementet var så dåliga. Men är de verkligen det, fru Kristensson?

Skulle sekretariatet vara så ansträngt att jag felbedömer dess möjlighet att ringa till jus titiedepartementet och fråga, vill jag försäkra fru Kristensson att det går alldeles utmärkt att få hjälp i departementet. Om tjänstemännen i departementet bara får en fråga per telefon skall de med största nöje lämna alla upplysningar om hur det kan ligga till i departementet med olika frågor som riksdagen har beslutat om. Det kan jag lova fru Kristensson. Någon avoghet från departementets sida kan det alltsårinte vara som ligger till grund för fru Kristenssons påstående att kommunikationerna skulle vara dåliga. Jag skall gärna gå ytterligare in på olika frågor som fru Kristensson har tagit upp. Beträffande frågan om uttrycket ”juridisk byrå” betecknar fru Kristensson det som nonchalans från min sida att jag ingenting har gjort. Men så är det ju inte, fru Kristensson. Vi har försökt göra en bedömning av den frågan, och vi har kommit till den slutsatsen att det f.n. icke behövs några åtgärder. Detta framgår också av svaret.

När det gäller den tredje frågan, som avser avfattningen av villkorlig dom och dom om skyddstillsyn, kan jag inte förstå att fru Kristensson kan ha någon anledning att gå med pekpinnen. Vad riksdagen och utskottet här har begärt har ju beaktats. Fru Kristensson berörde därefter ett par frågor där t.o.m. hon måste konstatera att vad som skulle göras redan hade gjorts. Beträffande frågan om ersättning till brottsoffer är det f. n. så att den nuvarande ersättningen utgår genom ett initiativ från regeringen. Fru Kristensson var när det gäller denna fråga ledsen över att det dragit ut på tiden innan utredningen kunnat komma med förslag om vidgade regler. Det är jag också, fru Kristensson. Förklaringen till detta finns att läsa i svaret, nämligen att riksdagen hade begärt att även frågan om statlig ersättning genom förmyndare eller god man för skada som drabbar omyndig genom förskingring eller liknande brott skulle tagas upp. Det är väl emellertid angeläget att även denna fråga utreds, och därför skall vi inte klandra dem som utreder frågan för att de genom riksdagens tilläggsbegäran har fått tilläggsdirektiv.

Men vi behöver nu ha litet större erfarenhet av hur denna lag fungerar innan vi kan komma till något resultat om vilka åtgärder som kan vidtas för att ytterligare begränsa isoleringsmöjligheten i fängelserna. Till slut berörde fru Kristensson två fall där hon konstaterade att vissa utredningar sysslar med frågor som riksdagen har önskat få utredda, men att hon inte kunde finna någonting om direktiven för dessa utredningar. Här vill jag svara fru Kristensson att det ju finns möjligheter att också tala med dem som utreder ett ärende, man behöver inte alltid skriva.
Herr talman! Jag vill försäkra herr justitieministern att vi i utskottet har ett utomordentligt sekretariat, och jag tror säkert att herr statsrådet är medveten om att det går en het linje mellan utskottssekretariatet och justitiedepartementet och att man där får många upplysningar i aktuella frågor, inte minst när utskottet skall behandla olika motioner. Från sekretariatet kan vi få besked om ifall någonting har hänt, och ofta får vi just beskedet att departementet har tillsatt en arbetsgrupp i en fråga som en aktuell motion behandlar, eller att man planerar en utredning eller något liknande. Vad jag ville säga var att kommunikationerna är något ensidiga, eftersom det är aktivitet endast från utskottens sida, inte från departementens. Det är detta som gör att många onödiga motioner väcks. Detta skulle inte behöva ske om riksdagen genom initiativ från departementen får veta när en åtgärd har vidtagits. Jag menar inte att departementet skall ge utskottet upplysning i alla möjliga olika detaljfrågor, det är självklart inte meningen. Men jag menar att det, i synnerhet när riksdagen har fattat beslut som skall bli föremål för åtgärder från departementets sida och när departementet vidtar åtgärder i sådana frågor, är ni som skall informera utskottet. Bollen ligger hos er. Riksdagen har begärt att regeringen skall vidta åtgärder, och då tycker jag faktiskt inte att utskottskanslierna skall behöva ringa och fråga när det hänt någonting. Då skulle de få hålla på och ringa i flera år innan det händer något i vissa av de här frågorna och de kan få besked. Jag skall avstå, herr talman, från att kommentera de olika punkterna. Jag har gjort det förut och herr justitieministern har egentligen inte sagt någonting som gör att jag har anledning att ändra mitt första inlägg. Det skulle möjligen vara när det gäller frågan om brottsskadeersättning. Där vill jag påstå att om man hade varit angelägen om en lösning kunde man ha slutfört det första utredningsuppdraget fristående från de tillläggsdirektiv som kom. De frågorna behöver nödvändigtvis inte höra samman. När det gäller frågan om isoleringsstraff är det en ny variant som justitieministern kommer med, nämligen att man måste ha erfarenhet av hur behandlingslagen verkar innan man kan göra någonting. Riksdagen ansåg att det borde göras en utredning för att undersöka möjligheterna att ytterligare ersätta användningen av isoleringsstraff, men nu säger justitieministern att först måste man avvakta verkningarna av den behandlingslag som riksdagen antog 1974. Det var en ny upplysning.
Herr talman! Bara en liten replik beträffande fru Kristenssons sista Tisdagen den påstående. Det var ingen ny upplysning, fru Kristensson. Det är vår 2 december 1975 bedömning att man måste ha ett underlag innan man kan sätta i gång